Herr talman! Georg Andersson hävdade att min entusiasm skulle ha svalnat. Jag har väl sett min uppgift i dag närmast att ge en redogörelse för det faktaunderlag beträffande TV-satelliten som Nordiska rådet skall diskutera om ungefär en månad. I Sverige har ju motståndet mot TV-satelliten fått stor uppmärksamhet. Massmedias behandling av frågan om nordisk TV-satellit har gett intrycket att motståndet är kompakt och att det enbart är en envis utbildningsminister som av en nyck vill driva igenom satelliten. Jag hoppas att min genomgång av hur frågan om en nordisk TV-satellit hittills behandlats tydligt har visat att detta inte är något löst påfund från min sida. De nordiska parlamentarikerna i Nordiska rådet har länge och konsekvent drivit på det nordiska kulturella samarbetet. TV-satelliten skall ses i detta sammanhang. Det var alltså Nordiska rådet som tog initiativet och 1972 uppmanade de nordiska regeringarna att verka för en utbyggnad av radio och TV-samarbetet i Norden. I Sverige har många kanske fått intrycket att alla är emot en satellit. Men så är det inte. Kulturarbetarna och Sveriges Radio är negativa — det är riktigt — men de är en minoritet. Det övervägande flertalet remissyttranden har varit positiva till en fortsatt utredning. I de andra nordiska länderna är man också mer positiv, det gäller Danmark och framför allt Norge. De vinster som står att hämta ligger både i en starkare nordisk gemenskap och i ett ökat utbud av program med större mångfald och variation. Tittarna får möjlighet att se program gjorda av fler bolag. De kan få samma ämnesområden speglade från flera håll. Detta gäller t.ex. utrikespolitiken. Det är dyrt att sända egna reportageteam till andra länder. Ett programföretag kan därför oftast inte förmedla mer än en bild. Den nordiska TV-satelliten skulle ge tittarna tillgång till program från flera bolag, och de skulle därmed kunna få en mer mångfasetterad bild. Andra stora satsningar skulle kunna vara teateroch operaföreställningar. Och ett av de största värdena med en satellit är naturligtvis att de språkliga minoriteterna i de nordiska länderna får möjlighet att ta del av ett fullständigt programutbud på sitt eget språk. Detta löser dock inte hela frågan om minoriteternas behov av program på det egna språket. En nordisk satellit befriar inte Sveriges Radio från skyldigheten att presentera program om svenska förhållanden för t.ex. den finsktalande publiken i Sverige. En TV-satellit för naturligtvis inte automatiskt allt detta goda med sig. För att nå fördelarna med en satellit krävs samarbete och samplanering från radiooch TV-företagen i de nordiska länderna. Men jag är övertygad om att det går att få till stånd ett sådant samarbete utan att därför inkräkta på bolagens självständighet och egna linjer. Till sist vill jag säga att det naturligtvis finns andra vägar att nå önskvärda kulturpolitiska effekter. Ingen har heller sagt att man skulle lägga andra projekt i malpåse för att förverkliga tanken på en nordisk TV-satellit. Men det motiverar å andra sidan verkligen inte att man avstår från att lyfta fram de speciella möjligheter som en nordisk TV-satellit enligt min mening skulle erbjuda.
Herr talman! Jag beklagar om jag provocerade Jan-Erik Wikström till att ånyo öka sin entusiasm för detta projekt. Men nu noterar jag ändå att utbildningsministern i slutmeningarna sade att man också på andra vägar kan nå ett kulturellt samarbete inom Norden och att det är viktigt att man prövar också de vägarna och inte låser sig vid satellittanken. Får jag sedan till denna korta diskussion bara göra det tillägget, att när Jan Erik Wikström beskrev remissopinionen tyckte jag inte att han gjorde det riktigt rättvisande. Han talade om att det är kulturarbetarna och Sveriges Radio som är negativa. Men även kulturrådet var klart negativt och avstyrkte fortsatt utredningsarbete. LO och TCO har också uttalat sig mycket negativt till detta projekt. Detta bör sägas för att bättre återge den klart negativa remissopinionen i Sverige. Men detta är ju ett nordiskt projekt, och självfallet skall vi så långt möjligt delta i en fortsatt diskussion om denna satellit. Låt oss då göra det förutsättningslöst. Låt oss pröva alla dessa alternativa vägar och även möjligheten av en programkoordinering. Där har radioföretagen anmält utomordentligt stora svårigheter, och den saken måste belysas ordentligt, så att man får svar på frågan. Jag menar att det är en av nyckelfrågorna för om man i fortsättningen skall kunna se något positivt i denna verksamhet. Slutligen vill jag också säga att invandrargrupperna här har förts fram som ett argument. Man bör notera att representanter för de finska invandrarna i Sverige har sagt att man inte prioriterar satellitfrågan, utan man prioriterar i stället program på finska producerade av svensk TV.
Herr talman! Mitt inlägg präglades naturligtvis i första hand och som alltid av saklighet inför den materia som det här gäller. Men jag vill gärna också säga att när det gäller det nordiska samarbetet finns det väldigt mycket likgiltighet och tröghet, och det kanske inte skadar att det också på den sektorn finns med en gnutta entusiasm.

Herr talman! Jag har under tiden efter valet märkt hur utbildningsfrågorna fått ett allt snävare utrymme i vår budget. Kritik riktas också mot de borgerliga partiernas ljumma inställning till forskning och utveckling. När vi från socialdemokratiskt håll tar upp denna viktiga del, så gör vi det ofta utifrån synpunkter på teknisk forskning för att för framtiden säkra sysselsättningen. Men med den senaste budgetpropositionen i färskt minne finns det också anledning att kritisera den borgerliga regeringens negativa inställning till det pedagogiska forskningsoch utvecklingsarbetet, som inte alls fått det påslag som statsrådet Wikström just gjort gällande. På detta område har regeringens högerinriktning åter visat sig. Man frågar sig hur det skall bli möjligt att infria regeringsdeklarationen med denna inställning. I denna står följande: ”Reformpolitiken på skolans område förs vidare. Den skall syfta till en god utbildning anpassad till elevernas skiftande anlag och intressen. Små skolenheter och mindre klasser eftersträvas.” Denna passus om mindre klasser tillkom naturligtvis för att locka lärare att tro att en borgerlig regering är något att ”hålla i handen”. Hela lärarkåren känner sig nu mer eller mindre lurad. Det kan man bl.a. läsa i Lärartidningen, nr 3 för i år, där ledarrubriken apropå budgetpropositionen är: ”Dagtingande med regeringsdeklarationen.” Ledarskribenten konstaterar att i den första borgerliga budgeten blev det ”bara en deklaration där statsrådet Mogård deklarerade att hon räknade med en ”konsekvent strävan mot mindre skolenheter och mindre undervisningsgrupper”. Några resurser att genomföra detta fanns dock inte. ”I regeringens andra budget”, skriver tidningen vidare, ”har man fjärmat sig ytterligare från regeringsdeklarationens innehåll vad gäller mindre elevgrupper eller klasser. —De starka önskemålen om mindre klasser kommer sålunda inte att kunna mötas med generella åtgärder av typ sänkta delningstal, deklarerar nu statsrådet Mogård.” För att vara rättvis så delar jag statsrådets uppfattning när det gäller generella åtgärder av typ sänkta delningstal. Man når förmodligen bättre resultat med varierande gruppstorlekar enligt SIA-modellen — och till lägre kostnader. Men då begriper jag inte varför regeringsdeklarationen har fått sin passus om ”mindre klasser”, annat än för att lura ett antal människor i skolans tjänst. Några resurser för att uppfylla löften på det här området ställs inte till förfogande. Det kan möjligen försvaras med hänsyn till det ekonomiska läget. Som jag fortsättningsvis skall belysa är det åter de svaga grupperna som får sitta emellan: de lågutbildade och handikappade kommer i vanlig ordning i kläm. SIA-skolan startar i höst, och den väntar sig många mycket av. Men inte tycks regeringen vara särskilt angelägen att ge den en god start: ännu har man t.ex. inte lyckats pressa fram ett godtagbart arbetstidsavtal. Men det kanske är för mycket begärt, om man betänker att samma regering på tre månader inte lyckats utnämna en chef för det verk som skall leda genomförandet av SIA-skolan. Planeringsarbetet får ske utan ordinarie generaldirektör och med den ordinarie överdirektören tjänstledig för andra uppgifter. Samtidigt pågår en organisationsöversyn av verket i den s.k. SSK-utredningen. Nog behöver SÖ en fast ledning med det snaraste. Över huvud taget finns det anledning till markant skärpning i utbildningsdepartementet. Det behövs massor av arbete för att vrida utbildningen dit man ursprungligen tänkt sig och som partierna med undantag av moderaterna varit ganska överens om. Men när man studerar litet av den nya forskning och statistik som finns att tillgå, så förstår man att vi fortfarande inte når de människor som vi vill nå för utbildning. Det ligger ju nära till hands att tro att statsrådet Mogårds negativa inställning till forskning också yttrar sig i att hon ogärna tar del av de intressanta resultat som bjuds. Utbudet når tydligen redan i tillräcklig grad de högutbildade. Har man den uppfattningen behövs ingen skärpning i departementet. Då vidmakthåller slentrianen utbildningsorättvisorna. Men hävdar man utjämningens krav till förmån för de kortutbildade, de resurssvaga, då finns anledning till självrannsakan och nya grepp. Låt mig, herr talman, bara dokumentera detta med två av alla de undersökningar som pedagogisk forskning och statistik berikat oss med under senare tid. Den första har gjorts av statistiska centralbyrån på uppdrag av riksdagen och ingår i de levnadsnivåundersökningar som beställdes när låginkomstutredningen lades ned. 5 000 personer har intervjuats om utbildning och studiedeltagande.

Vad drar den borgerliga regeringen för slutsatser av detta? Den här undersökningen publicerades 1976 och borde ha givit utslag i regeringsdeklarationen. Men inte ett ord om vuxenutbildningens villkor kan man finna. Och det är kanske tur, för då slipper regeringen bryta löften på detta område. Man fann tydligen att man inte behövde göra mera. Utifrån detta förstår jag också de slutsater man drar i budgetpropositionen: I en inflation på 13 96 räknar man upp studiecirkelbidragen med 8,7 96. Kortutbildade, handikappade och invandrares s.k. priocirklar får inte ens det utan bara 6,6 96. Alfabetiseringsundervisningen inom KOMVUX för de allra sämst utbildade — alltså vuxenutbildningens specialundervisning — ges inte ens poängmässig status inom skolenheten. Kan en regering klarare ange oviljan att rätta till de orättvisor som SCB pekar på? Den andra undersökningen är alldeles ny och avser segregationen i grundskolan. Den har utförts av sociologer i Lund och avser 4 400 elever i sex kommuner, nämligen Stockholm, Botkyrka, Lidingö, Malmö, Borås och Linköping. Den visar i korthet följande intressanta resultat: Nästan hälften av socialgrupp I-eleverna går i högstatusklasser medan endast 16 96 av samtliga elever går i dessa klasser. TI lågstatusklasser går en fjärdedel av barnen från socialgrupp III och endast 2 96 från I, eller annorlunda uttryckt: 81 96 av socialgrupp I-eleverna går i klasser där de högre socialgrupperna dominerar, medan 77 9 av socialgrupp III-barnen går i klasser där de lägre socialgrupperna dominerar. Resultaten på standardprov och betyg är starkt kopplade till socialgruppstillhörighet: ju högre socialgrupp, desto bättre resultat. Lärarna är mer benägna att vid nivågruppering placera socialgrupp III elever i låggrupp även om de befinner sig på samma prestationsnivå som I högrestatusklasser får 42 96 av de lågpresterande eleverna specialundervisning i svenska — i lågstatusklasser bara 30 96. Fördelningssystemet i dag innebär att skolpersonalen i klasser som domineras av barn från lägre sociala skikt och med sämre skolresultat har relativt sett sämre möjligheter att ta itu med svårigheterna än personalen i andra skolklasser. Det är också klart att elever från högre socialgrupper i förhållande till sina behov får mer del av resurserna än barn från lägre socialgrupper.

Forskningsoch utvecklingsarbetet skall ju utgöra larmsignaler när något är på väg att gå snett. Naturligtvis är det en politisk bedömning vad som går snett eller inte i vår utbildning. Jag vill inte tro att statsrådet Mogård är nöjd med den här utvecklingen — knappast statsrådet Wikström heller. Men ändå blir jag litet misstänksam när jag ser hur statsrådet Mogård behandlar anslaget till FoU-arbetet. Det kan bero på samhällsekonomiska omständigheter. Men i så fall är det märkligt att de flesta andra anslagsposter inom utbildningen föreslås få påslag med ca 8 96, dvs. för att täcka åtminstone en del av inflationen. FoU-anslaget får inte ens detta utan föreslås ligga kvar på årets nivå, dvs. en försämring motsvarande 10-15 926 med de nedskärningar i projekt och personal som därmed blir nödvändiga. Det är alltså tvärtemot vad statsrådet Wikström nyss har påstått från talarstolen. Men denna drastiska nedskärning, som aldrig tidigare inträffat sedan anslaget kom till 1962/63, då det var 2 milj.kr. — i dag är det 36 miljoner — kan också bero på andra omständigheter. Pedagogiska nämnden, som rådgiver SÖ i dessa frågor, har nu fått grepp om projekten på ett bättre sätt. Det betyder att forskningen inriktas mot sociala faktorer på ett annat sätt än tidigare och dessutom decentraliseras ut till kommunerna, så att personal och elever blir delaktiga i s.k. utvecklingsblock mera direkt än i konventionell forskning. Nämnden fortsätter den inriktningen och har dessutom prioriterat förskoleområdet, specialundervisningen och vuxenutbildningen. Kanske passar denna nya inriktning inte helt in i moderata tankebanor. Under alla förhållanden skriver statsrådet nu: förändringar i skolan och skolmiljön är angelägen.” Med detta som utgångspunkt uteblir den sedan budgetåret 1962/63 årliga ökningen av anslaget, och utvecklingen av arbetet stoppas upp. Redan 1975 försökte fru Mogård få igenom samma förslag som enskild riksdagsledamot i motion nr 816. Den gången gick utbildningsutskottet emot förslaget, och till reservationen anslöt sig bara två moderater. Bland dessa var inte herr Nordstrandh, men han visste ju hur arbetet redan då bedrevs i pedagogiska nämnden, eftersom han varit vice ordförande där sedan starten 1971. De båda övriga borgerliga partierna ställde inte heller upp på reservationen, varför det skall bli intressant att se hur de nu kommer att agera inför förslaget, som fortfarande är signerat Britt Mogård men som nu har en annan status. Är skälet till anslagsstoppet föranlett av samhällsekonomiska svårigheter, så borde det ha sagts rakt ut. Jag kunde då under protest ha accepterat det, eftersom behovet av forskning är så väl dokumenterat. Det är f.ö. mig veterligen första gången som det funnits anledning att kritisera regeringens handlande här i kammaren beträffande detta anslag. Eftersom inte ekonomiska skäl förebragts, återstår enbart utbildningspolitiska — högerkrafterna segrar tydligen i regeringen också när det gäller pedagogisk forskning. Jag har redan tidigare nämnt vilka grupper som drabbas av den borgerliga regeringens utbildningspolitik: kortutbildade, handikappade och invandrare. Jag befarar att den främst kommer att drabba de handikappade. Föräldrar till utvecklingsstörda och företrädare för handikapporganisationerna är oroade. Omsorgslagen är i fara. Frågan om huvudmannaskapet för särskolan och specialskolan var i det närmaste färdigutredd av SSK-utredningen när regeringen satte till en annan utredning i ett annat departement som också dirigeras att se över huvudmannaskapet. Det är tur för direktivskrivarna i departementen att de olika utredningarna håller reda på varandra och kan samarbeta trots ryckigheten i den departementala ledningen. Det är ju också för att anpassa skolan bättre till de handikappade som forskningen utförs. Inte mindre än 12 96 av anslaget är inriktat just på detta prioriterade område. Nedskärningen innebär alltså att också den delen av forskningen drabbas. Säger detta inte statsrådet något? Är det inte orsak till eftertanke att den citerade rapporten från Lund t.ex. anger att specialundervisningen till största delen hamnar i högstatusklasser, där den behövs allra minst? Det är väl inte så att den gamla konservativa tanken om specialundervisning för högintelligenta i s.k. geniklasser modell Sovjet och USA ligger och gror? I en debatt i Svenska Dagbladet i höstas framfördes synpunkterna att vi lägger för mycket utbildningspengar på de lågpresterande och för litet på de intelligenta. Man vidhöll sin ståndpunkt ända tills jag redovisade att de förra före utträdet i arbetslivet kostar samhället ca 400 000 kr. per elev t.o.m. gymnasieskolan och de senare denna summa plus ytterligare 300 000 kr. De förstnämnda utnyttjar f. ö. ofta bara grundskolan och kommer alltså inte ens upp till summan 400 000 kr. Det kan tilläggas att debatten drogs i gång av en mörkblå statssekreterare i utbildningsdepartementet. Så ett par ord om specialundervisningen i internationellt perspektiv. I motionen 1975:458 krävde ett antal socialdemokrater att Sverige skulle engagera sig för att personalresurserna för specialundervisningen inom UNESCO skulle förstärkas. Vi påvisade att av 2800 tjänstemän vid UNESCO:s högkvarter i Paris arbetade en enda för 400 miljoner handikappade i världen. Motionen mottogs positivt av riksdagen, och Sveriges framstöt i UNESCO:s generalförsamling skulle komma 1976. Denna generalförsamling hölls i Nairobi i oktober-november 1976, och det betydde att den borgerliga regeringen tillträtt och skulle svara för ledningen av delegationen. Eftersom detta inte var någon partiskiljande fråga fanns ingen anledning att anta att den inte skulle bevakas. Då emellertid inget resultat redovisades framställde jag en interpellation till statsrådet Wikström för att få besked om hur frågan hanterats. Tyvärr fick jag ett svar som inte var korrekt, vilket jag efteråt fått erfara vid kontakter med UNESCO. Det vore anledning att också säga några ord om FN:s internationella barnår 1979 som nu förbereds, och jag får kanske tillfälle att återkomma till detta. Herr talman! Jag beklagar slutligen att det jag sagt bitvis kan synas negativt, men det är tyvärr så att det framför allt är de handikappade som drabbas av de åtgärder som regeringen nu vidtar eller, kanske rättare sagt, inte vidtar.

Herr talman! Inledningvis skall jag bara säga några ord med anledning av herr Gillströms anförande. Jag noterar att den rapport från 1976 som han tog upp och den svartmålning han gjorde var en slutsummering — en avrapportering eller hur man nu skall uttrycka det — beträffande den skolpolitik som socialdemokraterna under många år har haft ansvaret för. Att i det läget begära att en ny regering som suttit vid makten knappt ett och ett halvt år, och som under bara ett halvår haft en egen budget, skall ha hunnit rätta till allt detta är naturligtvis, som var och en begriper, en orimlighet. Låt mig konstatera att en tredjedel av den vuxna befolkningen här i landet bedriver studier i någon form. Det är en stor andel internationellt sett. Detta skall naturligtvis också ses mot bakgrund av de många olika former av vuxenstudier som finns och som vi här i riksdagen i princip har varit ense om. Det gäller studieförbunden, den kommunala vuxenutbildningen, arbetsmarknadsutbildningen och — inte att förglömma — folkhögskolorna, den kanske äldsta av alla vuxenutbildningsformer. Antalet studerande vid våra 110 statsbidragsberättigade folkhögskolor har under senare år ökat och uppgick 1975/76 till nära 90 000 personer. Då är naturligtvis alla korta kurser inräknade. Men de flesta folkhögskolor har någon längre kurs som ryggrad i sin verksamhet. De flesta av landets kommuner anordnar kommunal vuxenutbildning i någon form, och antalet studerande vid höstterminen 1976 var i runt tal 240 000 personer, fördelade på grundskolekurser, gymnasiekurser och särskilda yrkesinriktade kurser. Det kan också noteras att det i den föreliggande budgetpropositionen satsas ytterligare på grundskolebiten, eftersom det är där som, enligt vår åsikt, den största satsningen bör ske. Ett av huvudskälen för anordnandet av vuxenstudier i alla former är att ge de många människor som har en kort ungdomsutbildning en möjlighet dels att skaffa sig kompetens av något slag, dels att öka förutsättningarna för en rent personlig förkovran och därmed öka möjligheterna i livets olika skiften. Ansträngningar görs för att nå dessa grupper, och riksdagen har fattat beslut med detta mål i sikte, t.ex. beslutet om ledighet för studier och satsningen på uppsökande verksamhet på arbetsplatser och i bostadsområden. I en rapport har statistiska centralbyrån redovisat en undersökning om hur rekryteringen till vuxenutbildningen har utvecklats. Det visade sig att det var de redan välutbildade — herr Gillström har också varit inne på detta — som främst deltog i denna vuxenundervisning. Endast 15 26 av dem som har mindre än 9-årig grundutbildning hade deltagit i någon form av vuxenutbildning. Det ger ju klart besked om att den satsning som görs i budgetpropositionen är riktig. Denna undersökning visar alltså att vuxenutbildningen har vidgat utbildningsklyftorna i stället för att verka utjämnande. Det är tydligt att det krävs kraftfullare och kanske andra åtgärder för att nå de uppsatta målen och åstadkomma den utjämning av utbildningsklyftorna som åsyftas. I budgetpropositionen föreslås åtgärder på flera områden. Det aviseras också en utvärdering av den pågående uppsökande verksamheten på arbetsplatser och i bostadsområden. En sådan utvärdering bör kunna ge vägledning i det fortsatta arbetet. Av SCB:s undersökning har det också framgått att det ofta inte är brist på intresse som avhåller folk från att utnyttja de erbjudanden till vuxenstudier som ges, utan många gånger är det andra och rent praktiska hinder. Vi är inom centern utomordentligt angelägna om att få effekterna av vuxeninsatserna ordentligt belysta. Sammantaget satsas det stora belopp, och det är rimligt att så sker — det är ingen diskussion om den saken. Men det är enligt vår mening också viktigt att resurserna används på avsett sätt, nämligen som ett stöd till dem som har en svag ungdomsutbildning. Vi har sedan många år drivit på i dessa frågor därför att de tillhör de elementära rättvisefrågorna. Vi räknar med att den utvärdering som skall göras när det gäller uppsökande verksamhet på arbetsplatserna och i bostadsområdena skall ge besked på den punkten, och att vi kan använda resurserna på avsett sätt. Jag nämnde att vuxenutbildningen tillhör de elementära rättvisefrågorna, och det gör också ett annat viktigt område, nämligen rätten till arbete. Det är ett krav som alla kan ställa, och den omfattande omstrukturering av flera branscher som blev den nuvarande regeringens första stora uppgift syftar till en stabilisering av arbetsmarknaden och en ökad trygghet och sysselsättnng. Det tar naturligtvis tid, och det kostar pengar. Under tiden måste temporära åtgärder vidtas, och detta gäller inte minst på ungdomsområdet. Vi har i vårt land 30 000 ungdomar mellan 16 och 24 år som går utan arbete, en situation som naturligtvis för dem är helt ohållbar. Utbildning är i det läget en utväg för många men inte för alla. Vi talar ofta om skoltrötta ungdomar, och det är ofta sådana det här handlar om. Det tycks dröja innan vi får en ungdomsskola som tillgodoser alla elevers intressen och förutsättningar. De praktiska inslagen t.ex. i grundskolans högstadium, som vi från centerhåll vid så många tillfällen påpekat vikten av, kan dock skönjas i den läroplansöversyn som nu är gjord och som ligger hos skolöverstyrelsen. Den innebär en del påtagbara förbättringar så till vida att kontakten med arbetslivet förstärks. Det finns naturligtvis därutöver anledning hoppas att SIA i praktisk utformning skall ge en skoldag som blir bättre anpassad till lokala förhållanden och därmed också till enskilda elevers situation. Man saknar nog trots allt ändå ett riktigt djärvt och radikalt grepp. Det är vår övertygelse att en mera kontinuerlig kontakt med arbetslivet under högstadietiden skulle verka befrämjande på undervisningen i dess helhet och ge den stimulans för skolarbetet som alltför många i dag saknar. Det har varit trögt i portgången, och vi har framfört dessa synpunkter många gånger. Vi noterar att det nu har börjat röra på sig. Vetskapen om att många arbetslösa ungdomar är skoltrötta ger oss anledning att söka andra vägar för dessa. Statsmakterna beslöt i fjol att ge också enskilda företag ersättning med 15 kr. per timme och anställd i den utsträckning man beredde arbetslösa ungdomar arbete. Detta hade tidigare förbehållits enbart den offentliga sektorn. Denna åtgärd visade sig vara av utomordentligt värde. Enligt uppgift från arbetsmarknadsmyndigheterna — närmare bestämt från länsarbetsdirektören i det län jag företräder, Blekinge — har detta medfört att ca 60 96 av de ungdomar som kommit in på arbetsmarknaden på detta sätt har fått fast anställning. Inte minst i Blekinge, där ungdomsarbetslösheten är nästan dubbelt så stor som rikets genomsnitt, har detta spelat en mycket stor roll, och det betyder mycket att detta bidrag utgår även i fortsättningen. En annan sektor som av allt att döma har utrymme att efter hand bereda ungdomar arbete är hantverksyrkena. Lärlingsutbildningen inom dessa har under många år hållits på sparlåga. I årets budgetproposition höjs emellertid antalet bidragsrum från 900 till 1 100. Denna höjning är ett av flera inslag i strävandena att lösa problemet med ungdomsarbetslösheten. Även skoltrötta elever kan härigenom säkerligen få en varierande, stimulerande och meningsfull sysselsättning i sådan utbildning, som innehåller både teori och praktik. Inte minst mot denna bakgrund är det förvånande att man i en socialdemokratisk partimotion yrkar på en sänkning i förhållande till budgetpropositionens förslag av anslaget till lärlingsutbildningen. För det första finns det här yrkesområden för vilka det inte finns lämplig gymnasial utbildning vare sig på linje eller i specialkurs. För det andra finns det anledning se till, att dessa hantverksyrken inte försvinner. Förslaget från socialdemokraterna är också anmärkningsvärt med tanke på att för många ungdomar är denna typ av utbildning utomordentligt lämplig med, som jag nämnde, den variation den har. Den är ett verkligt alternativ till arbetslöshet. Det är sådana vi måste ta fram i så stor omfattning som möjligt. Den av socialdemokraterna förda regeringspolitiken har medfört att många inom högre utbildning och forskning upplever att denna sektor ställts åt sidan, inte bara i fråga om minskade materiella resurser utan också då det gäller samhällets uppskattning i olika avseenden av de insatser som sker inom denna sektor. Därför krävs nu en ny inriktning av samhällets insatser för forskning och utbildning. I de yttersta av dessa dagar har intresset för det här området ökat påtagligt, inte minst från socialdemokraterna. Diskussionens vågor har inte gått lika höga tidigare. Uppvaknandet är intressant. En rehabilitering av den högre utbildningen, forskningen och forskarrollen förutsätter inte enbart att resursflödet ökar utan också att forskarna tilldelas en viktig roll i arbetet på att klara det svenska näringslivets kris. En angelägen fråga gäller innovationernas utnyttjande och innovatörernas ställning i det svenska samhället. Innovationens väg från idé till framgångsrikt produktivt utnyttjande i full skala kan liknas vid en kedja, som med hänsyn till det samhälleliga resultatet inte är starkare än den svagaste av sina länkar. Det är därför angeläget att samhället skapar förutsättningar för att hela processen kan genomföras på ett sådant sätt att de svenska möjligheterna till innovationer tillvaratages på bästa sätt. Dessa människors insatser är ofta beroende av om de helt kan ägna sig åt uppfinnandet och därmed direkt förknippad verksamhet. Uppfinnares sätt att angripa problem skiljer sig ofta från etablerade teknikers och forskares mera systematiserade arbetsmetoder. Formell organisation upplevs ofta som ett hinder. Frihet i arbetsförhållandena utgör ofta en stimulans för uppfinnaren, under i övrigt gynnsamma arbetsbetingelser. En idé som bör prövas i detta sammanhang är att samhället ger en inkomstgaranti till ett antal innovatörer. Denna inkomstgaranti skulle medföra att vederbörande fick arbetsro under en längre period. Ett viktigt led då det gäller innovationernas utnyttjande avser samhällets förmåga att ta till vara dessa. Av intresse är härvid inte bara statens direkta stimulansinsatser genom styrelsen för teknisk utveckling, de nyinrättade regionala utvecklingsfonderna, Investeringsbanken etc. Det är också viktigt att kartlägga hur de instanser som faktiskt skall omsätta innovationerna i praktiskt utnyttjande handlar. Det är väl helt klart att vi måste avsätta betydligt mer resurser för forskningsoch utvecklingsarbete än vad som tidigare skett; det kommer också en proposition längre fram i vår som tar upp de här frågorna. En tanke värd att pröva är enligt min mening att koppla samman statens regionaloch industripolitiska satsningar för stöd åt näringslivet med just forskningsoch utvecklingsarbetet. Det finns ju ett ovedersägligt samband. En långt avancerad produktutveckling, en driven marknadsföring osv. måste öka näringslivets konkurrenskraft och därmed minska behovet till mera normala ekonomiska åtgärder från statens sida. Detta kostar naturligtvis pengar och kräver kunskaper. En avsättning av exempelvis någon eller några procent av statens industrioch regionalpolitiska satsningar till forskning och utvecklingsarbete vore ett sätt att ha denna koppling. En sådan avsättning skulle då inte vara begränsad till den dagsaktuella produktionsinriktningen, utan inriktas på att utveckla alternativa produktionsmöjligheter för att långsiktigt trygga sysselsättningen. Vi har väckt en motion i detta ämne som tar upp spörsmålet därför att flera bedömer att här ryms stora delar av grunden för hela vår ekonomi. Det uppges på flera håll där man har experter på detta område att många innovatörer har försvunnit i och med den omstrukturering av näringslivet som vi har fått och som lett till ett stort bortfall av de mindre företagen, inom vilka mycket nytänkande och nyskapande sker. Vi hoppas kunna reparera den skadan. Vi ser också detta förslag och denna motion som komplement till den av regeringen aviserade propositionen om teknisk utveckling och forskning, där de stora riktlinjerna på detta område kommer att dras upp.
Herr talman! Claes Elmstedt säger att socialdemokraterna under många år har haft ansvaret för utbildningspolitiken i det här landet. På den punkten har han naturligtvis rätt. Han tycker därför att det är för mycket begärt att kräva att den borgerliga regeringen nu skall ha hunnit vrida missförhållandena rätt under den korta tid den suttit vid makten. Jag frågar mig då om man med ”vrida rätt” menar att ta ifrån de redan resurssvaga de utbildningsresurser som socialdemokratin har försökt tillskapa åt dem. Vad jag har påvisat i anslagen i den senaste budgetpropositionen säger ju en del om hur man har skurit ner anslagen till vuxenutbildningen på olika fronter, inte minst när det gäller studiecirklarna. Ärdet Claes Elmstedts uppfattning att det är på detta vis man skall rätta till felen i en socialdemokratisk politik på utbildningsområdet? Då tycker jag inte det är mycket att stå efter! Det är f. ö. första gången under alla dessa år sedan 1962 eller 1963 som anslaget till pedagogisk forskning och utveckling har stagnerat —jag tror det är mindre nu än vad det varit någon gång tidigare; man stannade då på samma tal som man gör under det år som vi är inne i nu. Det innebär en minskning med den procent som inflationen kommer att utgöra. Med tanke på de takter som den här regeringen har visat när det gällt att försöka stävja inflationen kan man ju hysa farhågor för vad som kan komma att hända. Claes Elmstedt har också tagit upp precis vad jag redovisade från SCB:s statistik, nämligen vuxenstudierna, och håller med om att det är de redan välutbildade som får möjlighet till vuxenstudier på ett helt annat sätt än de som egentligen borde få sådana möjligheter. Då frågar jag: Är det här centerns sätt att decentralisera ut vuxenutbildningen till glesbygden? En del av resultaten pekar nämligen på att glesbygden kommer i direkt strykklass i förhållande till städerna när det gäller denna typ av utbildning.
Herr talman! Jag sade att socialdemokraterna under många år haft huvudansvaret för utbildningspolitiken här i landet, men det innebär inte att de ensamma har angett tonen. Vi har fått igenom en hel del synpunkter och förslag vid olika tillfällen, även om huvudansvaret naturligtvis har legat på det regeringsbärande partiet, lika väl som det i dag ligger hos de regeringsbärande partierna. Sedan vill jag gärna säga att vi av de undersökningar som har gjorts och som skall göras när det gäller resultaten av satsningarna på vuxenutbildningssidan hoppas få fram sådant underlag att vi med utgångspunkt i de erfarenheter som vi här vinner skall kunna sätta in resurserna där de är avsedda att vara. De skall komma de människor till del som har den svagaste ungdomsutbildningen. Jag vill än en gång notera att det i den budgetproposition som nu är framlagd görs en ökad satsning över praktiskt taget hela fältet och att det när det gäller den kommunala vuxenutbildningen satsas hårdare på grundskolebiten, eftersom vi utgår ifrån att det är till den sektorn som människor med svag ungdomsutbildning först söker sig. Det är alltså en klar satsning åt rätt håll, som förhoppningsvis skall ge bättre resultat än vad den undersökning visar som statistiska centralbyrån har gjort. När det gäller utvärderingen av den uppsökande verksamheten både i bostadsområdena och på arbetsplatserna räknar vi med att den skall kunna ge oss den vägledning som gör det möjligt att satsa rätt.
Herr talman! Tyvärr har ni kommit i den majoritetssituationen att ni inte bara får igenom en del förslag, utan ni får igenom alla förslag. Med den inriktning de har på utbildningssidan är det beklämmande att det går på det viset. Man plockar fram en ny utredning för att se över det här, när vi vet att det finns mängder av utredningar på området, t.ex. SVUX och FÖVUX. Vi vet att det finns en hel del statistik som vi redan nu kan lita till och bygga upp en utbildning på, som skulle passa de människor som verkligen behöver den. Det kan väl ändå inte vara så att man från den borgerliga sidan satsar på rätt människor som behöver utbildning, när man t.ex. vägrar att räkna in alfabetiseringsundervisningen, dvs. grundutbildning i svenska, i poängunderlaget för skolenheten. Det är den enda specialundervisning som finns inom vuxenområdet. Den vill man alltså lägga åt sidan trots att skolöverstyrelsen för andra gången har begärt att få in den i budgeten. Det är en vridning av vuxenutbildningen som jag inte kan acceptera, och det kan givetvis inte heller socialdemokratin. Man går dessutom ganska hårt åt den kommunala vuxenutbildningen. Man tar t.ex. bort ett statsbidrag utan att diskutera med kommunerna och räknar kallt med att kommunerna skall kunna ta fram pengar för att täcka de hål som uppstår. Jag begriper inte hur det skall vara lättare att ta fram pengarna vid det tillfället än vid alla andra tillfällen, när de borgerliga statsråden försöker tillhålla kommunerna att hålla igen på sina utgifter. Här måste föreligga en tankelucka, men det är ju inte så ovanligt på den borgerliga sidan.
Herr talman! Jag noterar än en gång att sammantaget är det en betydande ökning av anslagen till vuxenutbildningsfältet. Att det sedan inte ett visst givet budgetår går att tillgodose alla önskemål är, herr Gillström, ingen nyhet i den här kammaren. Det har vi varit med om åtskilliga gånger tidigare. Jag noterar alltså att det är en ökning och att det finns en positiv inställning hos regeringen till att lösa problemen, även om alla problem inte kan lösas under det här året — alltså ett och ett halvt år efter regeringens tillträde.

Herr talman! Det svenska folket har nyligen beretts det tvivelaktiga nöjet att studera den framlagda budgeten. Av den framgår att den borgerliga regeringens ”höga visa” just nu handlar om att svenska folket måste vara sparsamt med statens utgifter. Med det argumentet saboterar den borgerliga regeringen genomförandet av angelägna sociala reformer och försämrar vad som redan finns. Av samma föregivna skäl predikar regeringen och dess uppdragsgivare, den svenska storfinansen, att löntagarna måste vara ”återhållsamma” i sina lönekrav. Men det är falska sånger man sjunger. Det handlar inte om brist på resurser. Det handlar om hur resurserna används. Ty samtidigt som den borgerliga regeringen talar om sparsamhet öser man subventioner över de kapitalägande genom en enorm flora av stödåtgärder av de mest varierande slag. Det sker genom en snårskog av olika anslag, som totalt är svåra att uppskatta och döljer sig under flera departements rubriker. Men man kan i alla fall komma fram till att redan beslutade och aviserade åtgärder inom industridepartementet under den närmaste treårsperioden handlar om stöd på 15 miljarder och lånegarantier på 13 miljarder. I stor utsträckning hamnar dessa pengar hos de kretsar som på ett så otroligt sätt har berikat sig själva under många högkonjunkturår, men nu begär att skattebetalarna skall garantera deras vinster, för ”annars lägger vi ner”. Jultomtepolitiken mot storfinansen är sannerligen en dryg post i årets budgetförslag. Samtidigt som man säger att samhället inte har råd att genomföra viktiga reformer föreslår man nya jättebelopp till det militärindustriella komplexet. Då har man råd! Då finns det också pengar. För kommande budgetår föreslås en höjning av militärutgifterna med nära 1,7 miljarder kronor. Militärkostnaderna kommer att få sluka 14 miljarder kronor på ett enda år. Arbetarpartiet kommunisterna kan självfallet inte vara med om något sådant. Vi säger nej till denna generositet mot generalerna och den storfinans som vill driva upp militärkostnaderna för att den tjänar pengar på galenskapen. Vårt förslag är att militäranslagen skärs ned med 50 96 och att de miljarder som frigörs används för nyttig produktion och genomförandet av nödvändiga sociala reformer. Vi anser inte att det är något orealistiskt förslag. I jämförelse med övriga neutrala länder skulle våra militärkostnader, även efter en sådan nedskärning, framstå som höga. Vi kommunister vill inte avskaffa försvaret, men vi vill ge det en inriktning och en omfattning som bättre rimmar med vårt lands neutrala roll. Nu ligger vårt land på den absoluta toppnivån när det gäller militärkostnader per capita. Militärapparaten har byggts upp som en stormaktskopia utan hänsyn till vad vårt lilla land har råd med. Kommunisterna säger också nej till den utpressningspolitik som bedrivs från det militärindustriella komplexets sida när man försöker påtvinga svenska folket ännu ett dyrt flygplansprojekt. Det skall smygas på svenska folket har man tänkt sig. Som man gjorde med Viggenprojektet. Arbetarpartiet kommunisterna kräver att riksdagen klart skall säga ifrån att attackplanet B3LA icke skall inköpas och att vidare utredning och forskning kring projektet skall avbrytas. Det står redan klart att en bred svensk opinion stödjer detta krav. Vi ställer parollen om en bred motståndsrörelse mot det militära slöseriet och för en försvarspolitik som bättre rimmar med det förändrade läget i Europa och vårt lands neutrala position. Vi säger nej till regeringens förslag om 14 miljarder enbart för nästa budgetår till militära ändamål. I en tid då regeringen talar om sparsamhet med statens utgifter är förslaget en utmaning mot svenska folket. Vi tycker att det hade varit väldigt bra om man också från den socialdemokratiska riksdagsgruppens sida med kraft hade reagerat mot det militära slöseriet, men här är socialdemokraterna tydligen så uppbundna av det förgångna att deras ”alternativ” i försvarsfrågan närmast blev en försynt harkling.

Det är att beklaga i en tid då opinionen mot de orimliga militärkostnaderna växer också inom det socialdemokratiska partiet. Det har ju sagts att man skall lyssna på rörelsen, men i det här fallet är oppositionsledaren Palme sällsynt lomhörd. Det finns alla skäl att gå till kamp för en annan prioritering av resurserna än de borgerligas. Hela vårt land präglas nu av en fördjupad sysselsättningskris. Överallt måste arbetarklassen gå till kamp för att klara sysselsättningen — sina jobb. Det innebär krav på en annan ekonomisk politik, en politik på de arbetandes villkor och inte på de kapitalägandes. Värst är situationen i Norrbotten där arbetslösheten är större än på mycket länge. Omkring 20 26 av den norrbottniska arbetskraften står nu utanför den normala arbetsmarknaden. Att i det läget tala om en sysselsättningsmässig katastrof är ingen överdrift. Vi är skarpt kritiska mot den borgerliga regeringens politik gentemot Norrbotten men vill också understryka att det inte var någon bra politik tidigare heller. Avfolkningspolitiken firade sina största triumfer långt tidigare —- under 1950 och 1960-talets svåra år, då arbetsmarknadsverkets initialer av bittra norrbottningar tolkades som ”alla måste söderut”. Det som nu krävs är inte en återgång till en gammal dålig Norrbottenspolitik utan det som krävs är en helt ny. En politik som verkligen innebär att man går in för att tillvarata regionens rika resurser, att Stålverk 80, som storfinansen och de borgerliga partierna hjälptes åt att slå ihjäl, byggs som den viktigaste komponenten för ett svenskt stålcentrum i Luleå. Från kommunistiskt håll har vi sedan länge krävt en totalplan för att utveckla det nordligaste och på resurser så rika länet. Förutom Stålverk 80 måste en utvecklingsplan också innehålla uppbyggandet av ett valsverk i Luleå, att man förbereder aluminiumverk i Jokkmokk, uranbrytning i Arjeplog, att kulsinterverk i Kiruna och apatitverk i Malmberget snarast byggs. De statliga träindustrierna måste byggas ut mot en ökad förädling i stället för att sysselsättning och produktion skärs ned. Vi håller också fast vid kravet på gruvbrytning i Kaunisvaara och anser att som en förberedelse härför bör man snarast sätta i gång med järnvägsbygge Kaunisvaara-Övertorneå. Det skulle snabbt kunna ge många nya arbetstillfällen åt en hårt drabbad bygd och effekter långt in i framtiden. Det här är några av de tunga komponenterna i en totalplan för att hejda utvecklingen av Norrbotten och klara sysselsättningen. Vi har också, sedan gammalt, ställt kravet på att malmbanan rustas upp och att ett vettigt malmfraktavtal kommer till stånd. I det sammanhanget kan jag inte undgå att stanna någon minut vid den omdiskuterade malmbanan. Nu har, som bekant, SJ-chefen Lars Peterson generöst lovat att malmbanan skall överlåtas till LKAB. Nu passar det kanske, men den tanken föll honom aldrig in då malmbanan var SJ:s verkliga guldgruva, under alla de år då man öste in miljarder genom hutlösa övervinster på ett orättfärdigt malmfraktavtal. Enligt vad som nu har kommit fram kammade SJ hem i ren vinst — 919 milj.kr. på malmtrafiken enbart under åren 1968-1975. Det är pengar som borde ha stannat i Norrbotten men som nu spreds ut för att finansiera SJ:s övriga trafiknät. Men då fanns ingen tanke på att överlåta banan till LKAB. Det utspel som nu görs är en avledningsmanöver för att dra bort intresset från huvudfrågan, nämligen kravet på ett vettigt fraktavtal och en omprövning av 1963 års galna trafikpolitiska beslut. Det viktigaste är naturligtvis inte ägandet utan det är att få till stånd en vettig samordning mellan statsföretagen i Norrbotten, så att man upphör att sabotera varandras verksamhet och samverkar på ett sätt så att hela Norrbotten får största möjliga utbyte av den totala statliga företagssektorn. Skall man på allvar diskutera nya konstruktioner så skall det inte bara handla om malmbanan. I stället bör man gå in för att skapa en koncern bestående av järnverket i Luleå, LKAB:s gruvor och Vattenfalls anläggningar. I den koncernen bör malmbanan ingå som en naturlig del. Det skulle bli en stark och mäktig koncern, vars totala vinst självfallet skulle stanna i Norrbotten för att utveckla länet. Ur norrbottnisk synpunkt vore det ett bättre alternativ än de taktiska utspel som nu sker i krisens skugga. I Norrbotten växer också kampandan och indignationen över den avvecklingspolitik som vi nu bevittnar. Den borgerliga regeringen velar hit och dit. Den ger inga bestämda besked och sysslar med marginella åtgärder. Ännu svävar vi i ovisshet, om de statliga industrierna får de pengar som krävs enbart för att de skall kunna hålla nosen över vattnet. Vad skall ske med malmfälten, Karlsborg, ASSI:s boardfabrik i Piteå, hur skall inlandet och Tornedalen klaras utan massarbetslöshet? Det här är frågor som blir hängande i luften. Norrbottningarna får inga besked. Den borgerliga regeringens nonchalans är en utmaning mot alla dem som redan nu går arbetslösa i Norrbotten och mot alla dem som svävar i ovisshet, om deras jobb skall bli kvar eller försvinna. Den borgerliga regeringens största parti lovade under valrörelsen att skapa 400 000 jobb. Det har snart blivit 100 000 färre jobb. En sådan regering måste vräkas från taburetterna, ju fortare dess bättre. Vi har nu bevittnat hur ett statsråd lämnar sin position. För svensk arbetarklass skulle det vara till stor nytta om resten av regeringen följde hans exempel.

Herr talman! Med hänsyn till att utbildningsfrågorna och de trafikpolitiska frågorna tas upp i ett sammanhang i denna debatt kommer jag i mitt anförande att dels behandla frågor om ett nordiskt gemensamt satellitsystem, dels vissa allmänna trafikpolitiska frågor. Min kollega, utbildningsminister Wikström, har nyss redogjort för bakgrunden till den svenska regeringens inställning till frågan om internordiska TV-sändningar via ett gemensamt satellitsystem. Satellitlösningen anses numera vara den som snabbast och billigast kan ge Nordens TV konsumenter en ökad valfrihet genom tillgång till grannländernas program. För min del går jag förbi de kulturpolitiska synpunkterna och vill i stället ta upp de tekniska och ekonomiska frågorna i samband med NORDSAT. Först kan jag konstatera att Sverige till följd av sitt deltagande i det organiserade europeiska rymdsamarbetet förfogar över erfarenhet av kvalificerat systemarbete på rymdområdet. Det svenska televerket som är verksamt på olika områden där satellitteknik används, t.ex. INTELSAT och de särskilda sjöfartssatelliterna, har således tillgång till den kompetens som behövs när ett NORDSAT-system skall utvecklas i detalj. Även svensk industri har tillägnat sig kunskaper på området som gör den värdefull som samrådspartner. Min uppfattning är därför att realiserandet av NORDSAT kan bli en sporre för kvalificerat svenskt industrikunnande. Sådana sporrar behövs förvisso. Den svenska regeringen har utnyttjat den senaste fyramånadersperioden till att låta teleteknisk och rymdteknisk expertis gemensamt undersöka olika genomförandealternativ i fråga om NORDSAT. Det är statens delegation för rymdverksamhet som haft detta uppdrag och som nu lämnat sin redovisning. Därmed har den debatt om tekniska och ekonomiska förutsättningar som följde i spåren på statssekreterargruppens betänkande fått ett värdefullt tillskott. Man kan säga att ekvationen hyfsats inte minst vad gäller de rikhaltiga och divergerande kostnadsuppgifterna. Vi kan nu ganska klart se en tänkbar praktisk handlingslinje. Redan med dagens teknik kan således ett satellitsystem med begränsat programutbyte realiseras ca fyra år efter det man fattat beslut. Årtalet 1984 har nämnts, grundat på förutsättningen att beslutet fattas 1980. I detta första skede uppnår man fyra kanaler för Östnorden, dvs. Danmark, Finland, Norge och Sverige, och en för Västnorden, dvs. Färöarna, Grönland och Island. Om erfarenheterna av detta första system är goda kan systemet senare kompletteras med ytterligare en eller två satelliter, varvid totalt åtta kanaler erhålls för Östnorden och två för Västnorden. Kostnaderna för dessa s.k. rymdsegment beror av vilka uppskjutningsanordningar som används. Flera alternativ finns. Investeringsutgiften räknat i dagens penningvärde ligger mellan 900 och 1 300 miljoner svenska kronor, beroende bl.a. på det antal reservsatelliter som behövs. Den skall självfallet delas mellan de nordiska länderna. Den innebär en ungefärlig merkostnad, utslaget på samtliga TV-hushåll i Norden, av ungefär 25 kr. per år. Televerket har framhållit att man för att uppnå den effekt som tillåts enligt den internationellt fastställda frekvensplanen för rundradiosändningar med satellit bör sträva efter att kunna använda högre röreffekter än vad som är tillgängliga i dag. Om sådan teknik kan användas i en kommande satellitgeneration kan sändningarna ske med sådana marginaler som enligt verkets erfarenheter är värdefulla för att kompensera lokala variationer på mottagarsidan. De kalkyler som gjorts vad gäller antenner och annan mottagarutrustning som hushållen får bekosta visar belopp om 1 700-2 000 kr. för individuella mottagare och 500-1 500 kr. för mottagare i centralantennförsedda bostäder. Vad gäller individuella mottagarutrustningar kan installationskostnader i storleksordningen 1 000 kr. eller mera tillkomma. Det är dock svårt att i dag bedöma vad denna kostnad kan bli med hänsyn till kommande metodutveckling etc. Sammanfattningsvis vill jag understryka vikten av att rymdsegmentet får en sådan utformning att kraven på markmottagarna och därmed deras anskaffningsoch underhållskostnader minimeras. Därigenom minskas hushållens totalkostnader. Expertisen är enig om att man i en fortsatt teknisk utredning bör precisera vilken systemutformning som bäst motsvarar kraven på hög överföringskvalitet och driftssäkerhet. Denna vidarestudie bör enligt min mening samordnas med de fortsatta programpolitiska, juridiska och finansiella studierna som utbildningsministern nyss berörde och som tillsammans skall klargöra förutsättningarna för satellitsystemets utformning. Utbildningsministern angav också de allmänna skälen för att från svensk sida förorda en fortsatt utredning. Jag har ingen anledning att foga något härtill. Jag vill emellertid understryka vikten av att den tekniska studien inrymmer de undersökningar som behövs för att man skall kunna uppnå bästa mottagningsförhållanden till lägsta totala kostnad. Rymddelegationens rapport innehåller f. ö. en rad områden där ökad detaljkännedom bör vinnas. Herr talman! Jag förordar till sist att Sverige konstruktivt medverkar i ett fortsatt nordiskt meningsutbyte om TV-samarbete grundat på satellitteknik. Jag övergår nu till de trafikpolitiska frågorna. Utformningen och tillämpningen av 1963 års trafikpolitiska riktlinjer har enligt min mening inte lett till att det trafikpolitiska målet till alla delar kunnat uppnås. Detta kan naturligtvis till viss del förklaras av att samhället under den senaste femtonårsperioden genomgått sådana förändringar att förutsättningar och allmänna värderingar ändras. Härtill skall läggas att den komplicerade frågan om kostnadsansvarets utformning och tillämpning inte har fått någon lämplig lösning. Planeringen av samhällets trafikinvesteringar har inte heller i tillräcklig grad beaktat de successivt ökade kraven på samordning med övriga samhällssektorer. Den sektorsinriktade planeringen har i många fall lett till ett samtidigt underutnyttjande inom en trafikgren och kostnadskrävande investeringar i en annan. Enligt min mening bör de framtida trafikpolitiska riktlinjerna utgå från målsättningen att ge medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnader. I detta samhällsekonomiska synsätt ligger att trafik och transporter i ökad utsträckning skall integreras med övrig samhällelig verksamhet. De trafikpolitiska åtgärderna måste därför anpassas så att de harmonierar med t.ex. näringsoch sysselsättningspolitiken, regionalpolitiken, miljöpolitiken och energipolitiken. Begreppet tillfredsställande trafikförsörjning, dvs. nivån, är vittfamnande och låter sig inte utan vidare preciseras. Skilda krav kan nämligen alltid ställas på trafiksektorn. De kan variera med olika slag av trafik och i olika delar av landet. Det är därför enligt min mening inte möjligt att en gång för alla ange standardkrav för vad som skall läggas i begreppet tillfredsställande trafikförsörjning. Detta kan ges konkret innebörd endast genom politiska beslut på olika nivåer. I framtiden måste vi åstadkomma en ordning som innebär att sådana beslut kan fattas och genomföras. Trafikpolitiken skall enligt min mening mera aktivt inriktas mot att samverka med och stödja utvecklingen inom andra samhällsområden. Därav följer att effektivitetsmålet måste ges en annan och vidare innebörd när det gäller att åstadkomma en samhällsekonomiskt riktig utveckling av trafiken mellan olika trafikgrenar och trafikutövare i enlighet med deras resp. förutsättningar och fördelar. En grundläggande kollektiv personoch godstransportförsörjning skall garanteras hela landet. Transportsystemet bör bygga på samverkan mellan olika trafikslag och trafikutövare, där varje trafikgrens särskilda förutsättningar och fördelar utnyttjas. Denna syn på trafikpolitiken har varit vägledande för mig och regeringen i de beslut vi hittills tagit på trafikområdet.

Detta medför i sin tur att sambandet mellan vägpolitiken och den politiska ambitionen inom andra områden förstärks. Frågan om hur de olika trafikpolitiska medlen — t.ex. regleringar, priser, avgifter och investeringar — skall kombineras och tillämpas för att den övergripande trafikpolitiska målsättningen skall uppnås har under senare år varit föremål för en intensiv debatt. Härvid har förts fram förslag som syftar till en långt driven styrning av transportmarknaden med hjälp av olika regleringar. För egen del anser jag att stor återhållsamhet bör iakttas vad gäller användandet av regleringar som trafikpolitiskt medel. Effektiviteten i själva transportapparaten och kvaliteten på transporttjänsterna främjas bäst genom en i princip fri konkurrens mellan olika trafikmedel och trafikföretag. Detta skapar valfrihet för konsument och näringsliv i valet av transportmedel. Transportutövarna skall inom ramen för av samhället fastlagda gränser arbeta utan konkurrenshämmande detaljregleringar och under företagsekonomiska former. Samtidigt måste trafikpolitiken utformas så att en frivillig samverkan och samordning mellan olika transportutövare underlättas och stimuleras. Den framtida utformningen och tillämpningen av kostnadsansvaret blir en av de viktigaste ”gränserna” i systemet. Trafikpolitiska utredningen kommer att redovisa sina ställningstaganden till dessa frågor under våren. Jag menar att i den nya trafikpolitiken skall de olika transportbehoven snarare än de olika trafikmedlen vara utgångspunkten för olika trafiklösningar. Resp. trafikmedels speciella egenskaper och fördelar bör i större utsträckning än hittills samordnas för att de olika transportbehoven skall kunna tillgodoses på bästa sätt för samhälle och konsumenter. Inom persontrafiken finns uppenbara möjligheter till samverkan dels mellan de olika trafikmedlen och trafikutövarna, dels mellan dessa och myndigheter, företag och institutioner, t.ex. i fråga om den kollektiva trafikens utformning vad gäller linjesträckning, tidtabeller och taxor. Förutsättningarna för en ökad samverkan på godstrafikområdet är tekniskt sett goda. I fråga om trafikinvesteringar måste i framtiden större krav ställas på prioriteringar mellan olika delar av trafiksektorn och mellan denna och andra samhällssektorer. Detta medför behov av sinsemellan väl avstämda och ändamålsenliga planeringsformer som arbetar utifrån likartade förutsättningar. Jag finner de ansatser som gjorts i anslutning till den regionala trafikplaneringen när det gäller att anlägga ett samordnat synsätt på trafikuppläggning och trafikinvesteringar värda att utveckla. För att uppnå en tillfredsställande trafikförsörjning krävs en väl utbyggd kollektivtrafik. Den kollektiva trafiken bör betraktas som en grundläggande samhällsservice. Ambitionerna när det gäller den kollektiva persontrafiken bör inte begränsas till att enbart åstadkomma en tillfredsställande trafikförsörjning åt dem som saknar tillgång till personbil för sitt resande. Kollektivtrafiken bör utformas så att den i ökad utsträckning blir ett konkurrenskraftigt och attraktivt alternativ till personbilsresorna. En övergång från individuellt till kollektivt resande utgör nämligen i sig ett medel i kampen mot de miljöoch trafiksäkerhetsproblem, som rent generellt alltid är förknippade med trafik men som i första hand härrör från biltrafiken. En övergång är också motiverad av en strävan att bereda den redan befintliga trafiken — och då inte minst den kollektiva — en bättre framkomlighet i våra tätorter. Ett ökat kollektivt resande innebär också ett mera effektivt resursutnyttjande i fråga om trafikanläggningar och trafikmedel. Jag vill här bl.a. hänvisa till de mycket höga kostnader som trafikledsbyggandet dragit med sig särskilt i de största tätorterna och som så gott som helt varit betingade av den individuella trafikens framväxt. Även energisituationen med en förmodligen bestående höjning av drivmedelspriserna medför ett behov av att via kollektivtrafiken kunna erbjuda att energibesparande alternativ till privatbilarna. Ett förverkligande av dessa trafikpolitiska intentioner kräver att ansvaret för trafikfrågorna fastställs från funktionella utgångspunkter i stället för som nu efter de olika trafikgrenarna. För sådan trafik och sådana trafikanläggningar som i huvudsak har interregionala eller internationella funktioner bör således staten ta det samlade ansvaret och svara för ett riksnät av allmänna kommunikationer. Om en sådan trafikuppgift bedöms som samhällsviktig men i vissa delar inte kan utföras inom ramen för företagsekonomiska kriterier, dvs. om olönsamma linjer ingår i riksnätet, blir det således statens uppgift att tillse att trafikuppgiften ändå blir utförd. Staten skall alltså definiera vad som är en tillfredsställande internationell och interregional trafikförsörjning och också tillse att en sådan kommer till stånd. På samma sätt skall regionala och lokala organ ha ansvaret för sådan trafik som i huvudsak tillgodoser regionala och lokala behov. Statens ansvar i sådan trafik skall inskränkas till att ge den primärt ansvarige ekonomiska förutsättningar i form av stöd till olönsamma linjer, så att en behövlig trafikservice kan upprätthållas på ett effektivt sätt. Som förutsättning för sådant statligt stöd bör bl.a. krävas att en godtagbar trafikförsörjningsplan finns för regionen. I detta sammanhang är det angeläget att betona att den regionala huvudmannens ambitioner inte får leda till att skattesubventioner svarar för en orimligt stor andel av trafikens totala kostnader. Trafikanterna måste alltid betala en rimlig del av dessa. Jag är naturligtvis medveten om att en rad svåra problemställningar måste övervinnas innan den här modellen kan bli verklighet. Som exempel kan jag nämna avgränsningsproblemen och fördelningen av bidragen till olika former av olönsam trafik. När det gäller den första problemtypen måste naturligtvis de funktionsstudier som finns kompletteras och fördjupas innan en definitiv avgränsning kan göras. När det gäller fördelningen av bidragen till olönsam kollektiv persontrafik på landsväg har jag för avsikt att inom kort föreslå riksdagen att de lokala och regionala organen får ett starkare ansvar för den lokala och regionala trafiken. Jag återkommer till denna fråga längre fram i detta anförande. På samma sätt bör i fråga om sådana olönsamma bandelar som i huvudsak ombesörjer lokal och regional trafik en decentralisering av ansvaret kunna övervägas. Samtidigt är det inte rimligt att övervältra de stora kostnader det här är fråga om på kommuner och landsting. I de fall den ansvarige väljer andra trafiklösningar än att upprätthålla starkt olönsam järnvägstrafik bör övervägas en ordning som innebär att denna får disponera en god del av de på detta sätt frigjorda statliga resurserna för regionens trafikförsörjning. En sådan valfrihet i fråga om trafikförsörjningen finner jag angelägen. Det första steget mot en ny trafikpolitik som jag skisserat kommer att tas inom kort, då regeringen i mars skall lägga fram förslag för riksdagen om den I propositionen föreslås att kommuner och landsting gemensamt skall vara huvudman för den kollektiva landsvägstrafiken inom resp. län. Genom att lägga det ekonomiska och politiska ansvaret för både planering och genomförande av trafikförsörjningen hos ett och samma organ i resp. region skapar man enligt min mening den grundläggande förutsättningen för att de krav som kan uppställas för en god kollektiv trafikservice skall kunna tillgodoses. En sådan samordning kan förmodas eliminera en stor del av de olägenheter både för resenärerna och för de planerande och bidragsprövande myndigheterna som är förenade med den nuvarande uppsplittringen av ansvaret. Förutom att ett samordnat huvudmannaskap ger möjligheter till ett bättre utnyttjande av trafikresurserna och ekonomisk utjämning mellan vinstoch förlusttrafik skapas förutsättningar att införa taxesystem som medger resenärerna fri övergång mellan olika linjer. Jag vill i detta sammanhang framhålla att jag anser att det är angeläget att sådan taxesamordning kommer att gälla även interregional trafik. För att den regionala huvudmannen på ett effektivt sätt skall kunna fullgöra sina uppgifter och för att förutsättningar skall kunna skapas för samordnade och regionalt gällande taxesystem krävs att huvudmannen får ett reellt inflytande över utformningen av linjenät, tidtabeller, taxor etc. För att trygga ett sådant inflytande framlägger jag samtidigt bl.a. förslag om ändringar av yrkestrafikförordningen och ett nytt och förstärkt bussbidragssystem. Jag vill slutligen nämna några ord speciellt om järnvägens situation i Sverige. Enligt min mening är det viktigt att järnvägstrafiken får möjlighet att utvecklas där den lämpar sig bäst. Järnvägstekniken kommer inte till sin rätt där trafiken är liten och oregelbunden och där tågen måste stanna vid många stationer. Det är i stället på långa och medellånga avstånd där trafikunderlaget är stort som järnvägstrafiken är mest konkurrenskraftig, dvs. kan erbjuda attraktiva alternativ. Införandet av tåg på bestämda klockslag mellan de större städerna och andra marknadsföringsåtgärder, som SJ vidtagit under senare år, har tillsammans med stigande bensinpriser bidragit till att persontrafiken på SJ ökat med ungefär 20 96 sedan 1973 och till att den fortsätter att öka. Det investeringsanslag som jag föreslagit i budgetpropositionen till automatiskt tågstopp, till nya vagnar m.m. bör kunna medverka till att denna positiva utveckling fortsätter. Men det är på sikt inte tillräckligt. Det gäller nämligen nu att behålla persontrafiken på järnväg på en hög nivå och att helst få ännu flera järnvägsresenärer. En förutsättning härför är en prissättning som stimulerar till ökat resande när det finns ledig kapacitet. Sådan ledig kapacitet finns redan nu under vissa veckodagar. Andra verksamma medel är att göra järnvägsresandet lättåtkomligt, bekvämt och trivsamt. På medellånga och långa avstånd spelar därvid också tillgång till god service och tillräckligt utrymme i restaurangvagnarna en betydande roll. På de långa avstånden är det också viktigt att järnvägen kan tillhandahålla tillräcklig sovvagnskapacitet. För att tillgodose båda dessa önskemål behöver Ärdet då ett allmänt önskemål att vi skall försöka locka flera människor att ta tåget i stället för bilen? Ja, jag tror att det råder mycket stor enighet därom, och detta främst av de tre samhälleliga skäl, som jag under det senaste året upprepat till tjat: 1. Vi sparar energi och minskar oljeimporten. 2. Vi minskar föroreningarna av luften. 3. Vi ökar trafiksäkerheten på vägarna. Till dessa samhälleliga skäl kommer att det med ständigt stigande drivmedelspris för den enskilde resenären blir alltmer ekonomiskt fördelaktigt att använda allmänna kommunikationsmedel. Denna slutsats bör vederbörande kunna dra själv. Men det är politikernas uppgift att utforma trafikpolitiken på ett sådant sätt, att samhället kan möta den ökande efterfrågan med tillräckliga resurser. Det är min förhoppning att vi i denna riksdag snart skall kunna enas om en trafikpolitik, som i sig innehåller sådana möjligheter för såväl rikssom regionaltrafikförsörjningen. Järnvägen är tyvärr inte alltid framgångsrik tekniskt och ekonomiskt då det gäller trafikförsörjningen av orter med litet trafikunderlag. Detta förhållande kan skapa en motsättning mellan ekonomiskt sund järnvägspolitik och sund regionalpolitik. Vi vill ju värna om utvecklingen i de mindre tätbefolkade delarna av vårt land. Vi satsar årligen stora belopp av allmänna medel för att stimulera företag att etablera sig där och skapa ökade försörjningsmöjligheter för människorna i glesbygd. Om sådana regionalpolitiska insatser skall vara meningsfulla måste också trafikförsörjningen för både passagerare och gods upprätthållas med taxor som är jämförliga med taxorna i andra landsdelar. Trafik på sådana villkor blir av lättförklarliga skäl oftast olönsam. Den måste därför stödjas med tillskott av skattemedel. Självfallet är det därvid angeläget att ett system skapas så att en avvägning mellan olika trafikslag underlättas, allt i syfte att få en så effektiv trafikapparat som möjligt. Många av dessa avvägningar bör ske på lokal och regional nivå.

Herr talman! Jag vill börja med att säga några ord om ett par socialdemokratiska trafikmotioner som väckts i anslutning till budgetpropositionen. Vi tar åter upp frågan om trafiken på våra inlandsfarvatten. Enligt vår åsikt skall regionerna och hamnarna samt sjötrafiken runt Vänern och i Mälaren i avgiftshänseende behandlas på samma sätt som de svenska hamnarna i övrigt. Vi tycker att detta är ett rättvisekrav och menar att det gagnar en sund trafikuppläggning. Gods som kan gå sjövägen skall gå den vägen och inte på tunga lastbilar med de konsekvenser detta medför för vägar och trafikmiljö. I dessa områden är det nämligen lastbilen och inte järnvägen som är alternativet i transportvalet. Vi hävdar således nu, precis som vi gjorde förra året, att de särskilda kanalavgifterna för insjötrafiken skall slopas. Kostnaden härför torde röra sig om ca 10 milj.kr. Vi anvisar också hur denna kostnad skall finansieras. Med 30-40 öre högre farledsvaruavgift på mineraloljor som tas in till svensk hamn får staten in de ca 10 milj.kr. som kanalavgifterna skulle ha gett. Vi anser detta vara en enkel lösning. Den har fått stöd av berörda parter, som också länge väntat på en lösning av problemet med kanalavgifterna. Nu har det ju visat sig att man var alltför optimistisk vid propositionskrivandet inför det beslut som skulle fattas i höstas. Det nya systemet med sjöfartsavgifter kunde inte införas fr.o.m. den 1 januari 1978 och inte heller fr.o.m. den 1 februari, som man ändrade till. Regeringens senaste besked är att systemet skall införas fr.o.m. den 1 april. Men då har redan så mycket av de nya intäkterna för 1978 gått förlorade att avgifterna får höjas så mycket i förhållande till tidigare beslut att det per ton gods innebär en större avgift än det från början hade blivit med vårt förslag, där finansiering av slopad kanalavgift var medräknad. Så det går tydligen att acceptera höjningar — bara de introduceras på rätt håll efter en tänkt handläggning, som inte helt tålt konfrontationen med verkligheten. I en annan s-motion har vi tagit fasta på den betydelse trafiksäkerhetsverkets informationskampanjer har för trafiksäkerheten. Regeringen har prutat ned detta anslag kraftigt, ja, så mycket att det skulle betyda en påtaglig försämring av den verksamheten. Vi vill inte vara med om detta. Även om både trafiksäkerhetsverket och vi kan konstatera att antalet trafikolyckor minskat under det gångna året, säger vi nej till en minskning av omfattningen av de betydelsefulla, säkerhetsfrämjande informationskampanjer som trafiksäkerhetsverket bedriver. Vi gör också detta utan att ytterligare belasta budgeten. Anslaget till drift av enskilda vägar får återigen en kraftig ökning, denna gång med 30 96 eller i runt tal 41 milj.kr. Vi föreslår den omprioriteringen att trafiksäkerhetsverket får 1 milj.kr. mer för sin målinriktade verksamhet — att spara liv och lem i trafiken — på bekostnad av driftbidraget till enskilda vägar. Det finns också en massiv motionsflod med krav på ett bibehållande av trafikutbudet på järnvägsnätet. Det gäller både personoch godstrafik. SJ har aviserat ändringar och neddragningar i stor omfattning. I och för sig är detta förståeligt efter den nedprutning av driftbidraget till SJ som regeringen har gjort i budgetpropositionen. På flera håll i landet har många oroat sig över den serviceförsämring som indragningen av tåg skulle medföra. Denna oro har också resulterat i många motioner med krav på ett bibehållande av SJ-servicen. Det är tydligt att man i kommunikationsdepartementet har oroats över den opinionsstorm som vuxit fram. I torsdags i förra veckan — dagen efter det att motionstiden gått ut i riksdagen, närmare bestämt 16 dagar efter det att budgetpropositionen lagts på riksdagens bord — gick regeringen ut med ett pressmeddelande, där den försöker lugna opinionen genom att säga att persontrafiken i stort sett skall bibehållas oförändrad. Regeringen meddelade också att riksdagen senare skall få ta ställning till ett förslag om en ökning av driftersättningen till SJ med anledning av SJ:s merkostnad till följd av att trafikindragningar inte får ske. I sak vill jag inte invända mot vad som här har hänt —- men mot förfaringssättet. Är det inte en väl stor ryckighet i planeringen? Två veckor efter det att ett förslag med en lång motivering framlagts ändrar man detta och anmäler ett ytterligare förslag till riksdagen. Man har tidigare inte insett konsekvenserna av ett nedskrivet anslag. Det är, herr talman, ett exempel på hur det numera ligger till med trafikpolitiken. Det finns ingen rät linje och ingen fast målsättning, och vi tycks bara få vänta på ett samlat regeringsförslag om trafikpolitiken. Herr talman! Från socialdemokratiskt håll har vi tidigare betonat att trafikpolitiken skall återspegla ett välfärdspolitiskt synsätt. Utvecklingen och anpassningen av trafikresurserna skall medverka till en utjämning av sociala och ekonomiska skillnader mellan olika delar av landet och mellan olika grupper av människor. Detta gäller alltjämt. Vår regionalpolitik, arbetsmarknadspolitik, miljöpolitik och näringspolitik vill vi samordna med trafikpolitiken. Vi anser detta vara en förutsättning för att uppnå målsättningarna för ett socialdemokratiskt samhällsbyggande. Redan i början på 1970-talet insåg vi att samhällets förändring också krävde anpassning av trafikpolitiken till nyare förhållanden. Regionaloch arbetsmarknadspolitik liksom den aktiva näringspolitiken krävde mer samordning med trafikpolitiken än vad som kunde uppnås med det beslut som hade fattats 1963. En hastigt växande personoch lastbilstrafik med de miljöproblem denna orsakade passade ej heller in på den miljöpolitik som utformades. Förändringarna i samhället krävde också en mer samhällsekonomiskt och socialt inriktad trafikpolitik. Därmed stod det också klart att den vidare utvecklingen inom transportsektorn behövde bli föremål för ett brett utredningsarbete och en allomfattande planering. Detta har också skett, och underlag finns för en ny trafikpolitik anpassad till dagens och morgondagens behov och möjligheter. Riksdagen har ju också under senare år, genom uttalanden, först velat skynda på utredningarna för att möjliggöra ett regeringsförslag. På våren 1976 krävde de nuvarande regeringspartierna att en grundlig omprövning av trafikpolitiken snarast skulle komma till stånd. Förra året avslog samma partier den socialdemokratiska gruppmotionen till riksdagen med begäran om en trafikpolitisk proposition, med den motiveringen att, som kommunikationsministern sagt i det årets budgetproposition, en proposition skulle läggas fram under 1977. Där skulle då riksdagen få ta ställning till de frågor som behandlats och remissbehandlats i anslutning till trafikpolitiska utredningen, kollektivtrafikutredningen, utredningen om anpassningen av de handikappades behov inom kommunikationsväsendet, utredningen om de regionala trafikrabatterna, utredningar och promemorior om hamnväsendet, luftfarten och ett statligt planeringsverk. Men det kom inget förslag från regeringen. I en interpellationsdebatt före jul förklarade kommunikationsministern att han ej fick de övriga i regeringen med sig om ett förslag. Frågan sköts på framtiden. Dock skulle man på en månad i departementet, om man fick klarsignal, kunna expediera en trafikpolitisk proposition med det material som remissbehandlat och klart fanns i departementet. Och vad händer i år? Vad sägs i årets budgetproposition, som är vad jag har haft att utgå ifrån? Jo — avlämnandet av den sammanhållande trafikpolitiska propositionen uppskjuts. Den svaga ekonomiska situationen gör att regeringen successivt skall lägga fram förslag om reformer inom trafikpolitiken. Detta innebär att vi i mycket riskerar att få ett lapptäcke där enhetligheten och samordningen, som det så vackert talas om, uteblir. Med andra ord: vi får inte den syn på trafikpolitiken som alla, även nuvarande regeringspartier, så energiskt krävde före september 1976. Herr talman! Vi beklagar detta. Men vi har en känsla av att det varit svårt att i konkret handling omsätta de tre regeringspartiernas syn på hur kommunikationssektorn skall se ut. Man kan finna exempel härpå i årets budgetproposition. Där finns det gamla moderata kravet på fri konkurrens mellan olika trafikleder och trafikföretag och konstaterandet att effektivitet och kvalitet bäst främjas härigenom. Men det står också att en samhällsekonomiskt effektiv fördelning av transportarbetet mellan olika transportmedel måste vara utgångspunkt för trafikpolitiken. Där finns de gamla mittenpartiernas krav på att ökad samordning mellan landsvägsoch järnvägstrafik måste komma till stånd. Där finns också — och det är väl, herr talman, en kompromiss — villkoret att samordning och samverkan mellan olika transportutövare måste utformas så, att en frivillig samordning underlättas. Här staplas ju inkonsekvens på inkonsekvens. Det sägs exempelvis ingenting om att konkurrensen måste underordnas de samhällsekonomiska utgångspunkterna. Vi saknar helhetssynen bakom regeringens uttalanden. Vi kan inte längre ha ett system för vår kommunikationssektor där det bara talas om angelägenheten av ändring — en ändring som skall komma — men inte om när den kommer och hurdan den blir. Järnvägen får allt svårare att klara konkurrensen med bilar, bussar och lastbilar. Alltmer gods transporteras på vägnätet, det må gälla styckegods eller tunga massgodslaster. Överflyttningar från järnväg i stor skala är aviserade; jag tänker på det som har sagts om styckegodstrafiken. Det är den fria konkurrensen som gäller och inte det samhällsekonomiska synsättet. Kollektivtrafiken kan inte mer än delvis fånga upp det ökande resandet. När det nu är så, att vår ekonomi är ansträngd och det är detta som enligt kommunikationsministern förhindrar ändring av trafikpolitiken — vi skulle inte ha råd — vill jag i stället fråga: Har vi, om vi tänker samhällsekonomiskt, råd att inte ändra på förhållandena? Vi har miljön, trafikolyckorna, energin, förslitningen av vägarna m.m. att tänka på. Vi har förutsättningarna för sysselsättning och näringsliv och människor och deras resebehov i regioner som ligger litet vid sidan av de stora trafikstråken att tänka på också. Det gäller resemöjligheterna för handikappade människor. Det gäller utjämning av sociala och ekonomiska skillnader mellan olika delar av landet. Vi har i vår motion om trafikpolitiken utgått från de förslag som framkommit i anslutning till de omfattande utredningar som gjorts. Vi framför i stort sett samma krav som vi ställde förra året och som också vid det här laget hade varit grundläggande för trafikpolitiken, om socialdemokratin fått lägga fram regeringsförslagen hösten 1976.

Herr talman! Kommunikationsministern gjorde i sitt anförande en programförklaring om trafikpolitiken och gav sin syn på hur transportförsörjningen skall ordnas för framtiden. Det gläder mig att han har en samhällsekonomisk grundsyn på problemen; jag förmodar att det i synnerhet gäller persontrafiken. Vad jag saknade i anförandet, som i övrigt var mycket upplysande, var tidtabellen — en tidtabell hör väl alltid med i transportsammanhang. Nu är det särskilt angeläget att veta något om tidtabellen, eftersom osäkerheten ute hos allmänheten växer när vi inte har några klara linjer att arbeta efter. Oron har kommit och gått, och f. n. är den ganska stark. Det är framför allt de två aviserade förändringarna inom SJ:s trafikservice som har skapat den här oron hos både allmänhet och företag. Det gäller alltså omfattande indragningar och tidtabellsändringar inom persontrafiken och en radikal omändring av styckegodsrörelsen. Jag tycker det är bra att regeringen har stoppat SJ:s beslut om indragningar i persontrafiken, som t. v. i stort sett skall bibehållas vid nuvarande nivå. Men, herr talman, det räcker inte med brandkårsutryckningar i akuta lägen. Vi måste få en sådan förändring i vår trafikpolitik att SJ slutar med sin defensiva marknadsföring av persontrafiken på järnvägen. Jag är helt medveten om att det är den allmänna ekonomiska situationen som har tvingat fram en försening av regeringens planerade trafikpolitiska proposition. Jag är alltså personligen medveten om detta, men jag måste här redogöra för de intryck jag mottagit från människor ute i landet. Tills vi har fått en sådan proposition bör inga radikala förändringar i transportservicen vidtas. Därom råder tydligen samma mening inom regeringskansliet. Persontrafiken på järnväg har gått upp kraftigt under 1970-talet. Människor vill åka tåg, och SJ har stor överkapacitet på de flesta linjerna. Teoretiskt skulle antalet tågresenärer kunna nästan fördubblas utan större kostnadsökningar för SJ. Det vore en stor samhällsekonomisk vinst om alla som vill åka tåg kunde få göra det. Ett av de viktigaste hindren för ett ökat tågresande är emellertid biljettpriserna, som upplevs som för höga. Flera försök med taxenedsättningar vid SJ har visat att efterfrågan ökar starkt om biljettpriserna är lägre. Alltså: ju lägre biljettpriser desto fler resenärer. Nu är det tyvärr inte så som många tror, att SJ:s ekonomi samtidigt förbättras genom att sådana åtgärder vidtas. Även tidigare resenärer, som varit villiga att betala det högre priset, får ju då del av nedsättningen. Och resandeökningen blir sällan så stor att den täcker inkomstbortfallet från prissänkningen för de tidigare resenärerna. Med det här resonemanget kommer jag fram till att persontrafiken inte skall bedömas enbart strikt företagsekonomiskt utan även ur samhällsekonomisk synpunkt. Biljettpriserna måste sättas därefter, dvs. sänk dem! Först därmed når man ett bättre resursutnyttjande av tillgänglig tågkapacitet. Tanken är inte unik. Både den regionala och den lokala trafiken har svårt att bära sina kostnader. Stockholms kommun subventionerar lokaltrafiken med miljardbelopp årligen. Och jag förmodar att trots detta visar en samhällsekonomisk kalkyl ”överskott” för persontrafiken. Jag finner av kommunikationsministerns programförklaring att vi tycks vara överens på den här punkten. Den kanske största oron bland resenärerna gäller SJ:s ointresse för regional och lokal trafik. Reaktionerna på det senaste förslaget till tidtabelländringar visar detta tydligt. Det är lätt att minska trafikunderlaget ytterligare på en tidigare svag linje genom att lägga tidtabellerna så att vissa kategorier inte har någon möjlighet att utnyttja linjen. Detta gäller särskilt skolskjutsoch arbetsresor. Den typen av trafik sker vanligast på det trafiksvaga bannätet och berör inte i särskilt stor utsträckning den interregionala och den långväga trafiken på SJ:s huvudbanenät. Sträckan Alingsås-Göteborg tillhör undantagen, men i gengäld är trafikunderlaget där stort. SJ avser att från augusti månad ändra organisationen för styckegodsverksamheten. Det innebär att trafiken skall koncentreras till 31 knutpunkter, varifrån styckegodset skickas vidare med lastbil. Därmed räknar företaget med att kunna komma till rätta med de nuvarande förlusterna på 200 milj.kr. per år för den här trafiken. SJ kommer, om förändringarna genomförs, sannolikt inte ifrån förlusterna. Troligare är att SJ förlorar styckegodstrafiken. Ändringarna kan leda till så stora fördyringar och förseningar för flertalet godskunder att de helt och hållet går över till lastbilstransport. Samtidigt förlorar SJ även en del vagnslastgods, eftersom många leverantörer har både vagnslastoch styckegodssändningar. SJ kommer därigenom in i en ny ond cirkel för sin utveckling. Svårast drabbas många företag på mindre orter över hela landet, inte minst inom glesbygden där man nu har tillgång till inlämning av styckegods vid närmaste järnvägsstation. De regionalpolitiska konsekvenserna kan alltså bli betydligt mer omfattande än som nu kan bedömas. Jag skall ta ett exempel från mina egna hemtrakter. Ett företag som specialiserat sig på rökta produkter från vilt, fisk och renkött har etablerat sig vid Mellansels järnvägsstation, som är en knutpunkt vid norra stambanan. Går SJ:s planer igenom tvingas företaget att antingen lägga ner verksamheten vid sin nyuppförda fabrik alldeles intill järnvägen, på mark man har köpt av SJ, eller flytta verksamheten till närmaste knutpunkt, Örnsköldsvik. Det blir omöjligt att behålla verksamheten i Mellansel. En stor del av sändningarna får med det nya systemet mångdubbelt längre transportsträckor och fler omlastningar, vilket varorna inte tål.

Först skall sändningen gå med bil till Örnsköldsvik, där omlastning sker till järnväg, och sedan via Mellansel till Sundsvall för vidare transport med bil till Sollefteå. Det blir sammanlagt 20 mil biltransport och 30 mil med järnväg, mot f. n. 8 mil järnväg. Fraktkostnaderna stiger i samma mån som avståndet, och tidsfördröjningen kan man bara spekulera i. Det är uppenbart att en sådan här omändring är helt omöjlig att genomföra. Man söker andra transportlösningar. Sådana här exempel kan hämtas från hela landet. Företrädare för trafikutskottet har nu i eftermiddag uppvaktats av representanter för Vansbro och Malungs kommuner och uttryckt den oro man känner där inför de varslade ändringarna. Herr talman! Jag vet att kommunikationsministern är medveten om SJ:s planer. Jag vill därför fråga vilka åtgärder statsrådet avser att vidta i den här frågan. Men det är inte, som jag sade tidigare, nog med tillfälliga insatser, som kan betraktas som brandkårsutryckningar. Det väsentliga är att riksdagen föreläggs en trafikpolitisk proposition, som ger underlag för nya bedömningar av transportförsörjningen i vårt land, efter de riktlinjer statsrådet har dragit upp här tidigare. Den sista delen av trafikpolitiska utredningens arbete blir klar under våren. Jag vill därför fråga: Kan en trafikpolitisk proposition av den omfattning som statsrådet här talade om väntas i höst, eller när kommer den?

Herr talman! Jag skall inskränka mitt inlägg här till att gälla vissa trafikfrågor och deras relationer till regionalpolitiken. Det kansket.o.m. kan betecknas som något av en fortsättning på den interpellationsdebatt vi hade här i kammaren före jul, och där vi speciellt tog upp SJ:s planer på införande av ny styckegodstaxa. Jag tänker även i dag ta upp SJ:s styckegodstaxa, men jag vill utvidga debatten till att också omfatta övriga olönsamma delar av SJ:s verksamhet.

De åtgärder som kommunikationsministern och regeringen bör överväga för att ”mildra effekterna” är lika självklara som enkla: Stoppa helt enkelt hela det här vansinniga projektet! Om det till äventyrs skulle komma att föra med sig några ekonomiska konsekvenser för SJ:s vidkommande får väl staten vara beredd att ta på sig de konsekvenserna. Det blir i alla fall billigare för samhället i stort än det kommer att bli om planerna fullföljs. Men, herr talman, det är nu som beslutet måste tas i regeringen! Det går inte att vänta och se hur det blir när omorganisationen är genomförd. Då är det för sent. Då är det så mycket som är oreparerbart.

Det är dock med stor besvikelse man läser förteckningen över aviserade propositioner, eftersom man inte heller nu finner någon proposition från kommunikationsministern med detta övergripande innehåll. Jag kan inte underlåta att nu, liksom i interpellationsdebatten, upprepa den fråga som också tidigare talare här i dag har ställt: När kommer propositionen om en ny trafikpolitik, som förre kommunikationsministern Bengt Norling hade så långt framme? Tills vi får ett nytt trafikpolitiskt beslut ligger ju 1963 års beslut formellt fast, trots att vi vid flera tillfällen här i riksdagen har uttalat att det skall mönstras ut. Tills vi fattat detta nya beslut kommer SJ att fortsätta med sin extrema och hårda nedrustningspolitik, som drabbar landsbygden och glesbygden allt hårdare. Vi kommer att få uppleva sådana vansinnigheter som det vi i dag upplever vad gäller malmtransporterna i nordligaste Sverige och vad gäller NK-Åhléns centrallager i Jordbro här i Storstockholm, där 30 container varje dag fr.o.m. nyåret har förts över från järnvägen till de hårt belastade landsvägarna i området. Vi kommer att få uppleva att järnvägsstationer stängs, att banunderhåll dras ner med minskad hastighet och längre restider som följd, att turtätheten minskas osv. Med andra ord: Servicen och därmed attraktiviteten hos SJ:s verksamhet minskar. Vilka är det då som drabbas av denna nedrustning? Ja, i första hand är det människor som bor på landsbygden — i glesbygden. Det är de som får längre mellan turerna, om det kommer att gå några tåg alls. Det är de som får stå ute på trappan till den stängda järnvägsstationen i ur och skur och vänta på tåget. Det är glesbygdskommunerna som förlorar de arbetstillfällen som tas bort, därför att några alternativa arbetsuppgifter finns inte där. I budgetpropositionen, bil. 9, framhåller man bl.a. — kommunikationsministern gjorde det också tidigare här i dag — att persontrafiken på järnväg har ökat under senare år. Den relativt största ökningen har noterats på avstånd över 200 km och torde bl.a. ha berott på förbättrade tågförbindelser mellan större tätorter. Man konstaterar också att persontrafikens utveckling blir beroende av kvaliteten och priset på de trafiktjänster som järnvägen kan erbjuda i konkurrens med personbilar, bussar och flyg. Ja, just det. Men samma ”naturlag” gäller naturligtvis i lika hög grad på de mindre bandelarna som på de större. I samma utsträckning som persontrafiken ökar i och med förbättringar i attraktiviteten, så minskar den om attraktiviteten försämras. Och det är detta som sker i alltmer accelererande grad på de mindre och olönsamma bandelarna, vilket alltså medför att dessa bandelar blir allt mindre lönsamma för varje år. Man frågar sig onekligen vad det är för konsekvens i att rusta upp huvudbandelarna, så att de medger en hastighet av 160 km tim. Där skärs personalstyrkan också ned så kraftigt att rälsbussföraren själv kommer att få sköta fällningen av bommarna vid vissa vägkorsningar! Detta är, herr talman, en utveckling som uppfattas som en utmaning i de bygder det gäller. Det är alltså med en viss bitterhet man konstaterar att de s.k. olönsamma delarna av SJ:s verksamhet blir ännu mer olönsamma för varje år som går. Man frågar sig: Har dessa getts en ärlig chans att utvecklas? Vad hade hänt om man fått nyare och bättre motorvagnar, om man hade haft en bättre marknadsföring, en bättre samordning med övrig trafik? — för att bara ta några exempel. I dag kan ju inte ens samma biljett gälla på tåg och buss på samma sträcka fastän det är fråga om statliga företag i båda fallen. Och vilka grunder har man för beräkningen av lönsamheten? Är det exempelvis rimligt att en över 20 år gammal motorvagn, som är betald och avskriven för länge sedan, skall debiteras med 10 kr./mil enbart i underhållskostnad, alltså driftoch personalkostnader undantagna? Jag kommer från ett län — Värmlands län — där vi kämpar till nära nog sista blodsdroppen för vartenda jobb och där vi värjer oss för varje åtgärd som kan bidraga till att försvåra vårt redan förut ansträngda sysselsättningsläge. Vårt län har också mycket glesbygd med stora avstånd, där många människor är starkt beroende av de kollektiva trafikmöjligheter som står till buds. Det är därför som vi har reagerat så hårt på de här aviserade förändringarna av SJ:s verksamhet. Det är därför vi har reagerat på förslaget till ny styckegodsorganisation — som medför dels att ett stort antal SJ-anställda blir utan sina jobb, dels de försämringar som de högre fraktkostnaderna kommer att innebära för företagen utanför terminalorterna. Det är därför vi reagerar då det gäller ett minskat öppethållande vid järnvägsstationerna, när det gäller minskat banunderhåll osv., allt åtgärder som minskar antalet anställda vid SJ samtidigt som servicen minskar för väldigt många människor — en service som redan förut är minimal i många fall. Som exempel kan jag nämna järnvägssträckan Årjäng-Arvika, där de försämringar i tågtider och indragningar som har aviserats bl.a. skulle medföra mycket stora svårigheter för årjängsborna att exempelvis kunna besöka anhöriga på sjukhuset i Arvika. Det skulle även medföra mycket stora försämringar för den studerande ungdomen. Nu har enligt uppgift den regionala tågledningen lyssnat på den lokala opinionen och ställt i utsikt inte fullt så extrema förändringar, men det återstår fortfarande att se vad slutprodukten blir. Det är också med stor tillfredsställelse vi noterar att kommunikationsministern har ingripit och stoppat en del av SJ:s planerade indragningar — vilket enligt kommunikationsministerns uttalande måste innebära att SJ i stort sett skall behålla trafiken på nuvarande järnvägsnät. Jag kan inte nu bedöma hur mycket i övrigt som på detta sätt räddats undan SJ:s mer eller mindre vilda framfart — i och för sig en följd av den stora prutning som skedde på SJ:s äskanden — men att döma av de medel som ställts i utsikt torde det röra sig om en ersättning som täcker knappt hälften av vad SJ har äskat på den olönsamma verksamheten. Då återstår fortfarande mycket av den aviserade nedrustningen. Och frågorna finns kvar: Vilka stationer skall stängas eller få minskat öppethållande? Hur mycket banunderhåll skall skäras ned? Vilka människor skall friställas eller omplaceras? Och hur blir det med styckegodsorganisationen — inryms den i kommunikationsministerns planerade brandkårsräddning? Vi är många i det här landet som hoppas det, liksom vi hoppas att kommunikationsministern tillgodoser kraven i de många motioner till årets riksdag där det begärs att regeringen fryser SJ:s hela verksamhet på ungefär den nivå vi har i dag i väntan på den nya trafikpolitiska propositionen. Jag skall till sist ta upp ytterligare en sak, som jag hoppas att kommunikationsministern har synpunkter på. Det gäller de nya direktiv som utredningen om postgirots verksamhet har fått och som går ut på att pröva möjligheterna för affärsbankerna att från postgirot ta över samhällets inoch utbetalningar av barnbidrag, pensioner och skatteinbetalningar. En sådan utveckling kommer att innebära mycket svåra konsekvenser för postverket, som i dag finansierar en mycket stor del av olönsamma serviceuppgifter just via dessa arbetsuppgifter. Försämras postverkets lönsamhet kommer också detta att gå ut över glesbygden med en minskning av den service som i dag utförs av bl.a. lantbrevbärare och postkontor. Det kommer också att innebära en minskad sysselsättning inom postverket. Min fråga till kommunikationsministern skulle alltså helt enkelt bli: Vilken är den egentliga avsikten med den plötsligt ändrade inriktningen på den här utredningen?

Herr talman! Det var många frågor det där. Jag skall försöka svara på en del och börjar då med några av Elvy Nilssons. Hon frågar först om SJ kommer att fortsätta sin extrema och vansinniga nedläggningspolitik. Jag vill då bara säga att under de 16 månader som jag har varit ansvarig för kommunikationsdepartementets verksamhet har det inte lagts ned några järnvägar mer än en smalspårig bana på några kilometer mellan Vadstena och Fågelsta på Östgötaslätten och en smalspårig bana i Uppland, som emellertid samtidigt ersattes med en normalspårig. Nej, Elvy Nilsson, den stora nedläggningsperioden var 1960-talet, och den kan man knappast göra den nuvarande regeringen ansvarig för. Jag vill också erinra om det beslut som regeringen fattade för i dag en vecka sedan, torsdagen den 26 januari detta år. Det var i viss mån en historisk dag, eftersom det veterligen är första gången regeringen gjort ett så genomgripande ingrepp SJ-förvaltningen. Det gjorde vi därför att vi ansåg — precis som flera talare gjort här i dag — att de aviserade indragningarna av trafikservice och utbud stred mot de regionalpolitiska målsättningarna och därför inte borde genomföras. Detta innebar i och för sig ingen kritik — det har jag sagt offentligt genom televisionen — av SJ-ledningens månande om SJ:s ekonomi. SJ-ledningen skall naturligtvis, som man gör, försöka få inkomster och utgifter att gå ihop. Det var ett politiskt beslut som regeringen fattade och som innebär att indragningar inte får ske på detta sätt. Men vi skall naturligtvis gå till riksdagen och begära medel för att kompensera den resultatförsämring som beslutet innebär. Sedan sade Elvy Nilsson att motorvagnarna är dåliga. Ja, men det är dock så att de har blivit allt sämre under den gamla regeringens tid, och då fattades inga beslut om nya motorvagnar. Det är under den nya regeringens tid som vi har satt i gång med att anskaffa nya motorvagnar. Ni klagar över att vi i den nya budgeten har prutat på en del anslagsäskanden,bl.a. från SJ. Det är ju ingen sensationell nyhet; så har alltid skett och så måste det gå till. Man måste väga olika behov i samhället mot varandra. Det har tidigare föranlett riksdagsmän från de nuvarande regeringspartierna att i motioner yrka på ökningar av bl.a. SJ:s investeringsanslag. Under den gamla ”lotteririksdagens” tid lyckades man vid ett par tillfällen få igenom sådana förslag och ökade därmed på de anslag som regeringen hade föreslagit och som man ansåg vara alltför knappa. Elvy Nilsson talade om det galna i att gamla motorvagnar belastar ekonomin genom att de kostar 10 kr. per mil i underhåll — hon tyckte det var konstigt att gamla motorvagnar skulle dra en sådan kostnad. Det är väl ganska naturligt; ju äldre ett fordon är desto större blir underhållskostnaderna. Det är därför vi skall skaffa nya nu — de som vi har har blivit väldigt gamla och slitna. Beträffande frågan om tilläggsdirektiven till utredningen om postgirot har jag kanske inte så mycket att säga. Det ligger inom ekonomiministerns område, eftersom bankväsendet och därmed även PK-banken lyder under honom. Det är dock bara fråga om tilläggsdirektiv till en utredning. Några ställningstaganden har självfallet inte gjorts. Utredningen arbetar vidare, dess resultat kommer att remissbehandlas och så småningom kommer regeringen att ta ställning till förslagen. Vad dessa kommer att leda till vet inte jag för dagen. Jag hoppas emellertid i likhet med Elvy Nilsson att de inte skall leda till någon försämring av den utomordentligt goda service som postgirot i dag ger oss och inte heller av den service som t.ex. de av Elvy Nilsson nämnda lantbrevbärarna ger. Två frågor har både Elvy Nilsson och Rolf Sellgren ställt. Den ena frågan gäller vilka åtgärder jag ämnar vidta med anledning av SJ:s aviserade ändringar i styckegodstrafikens organisation och taxor. Elvy Nilsson erinrade om att jag i en interpellationsdebatt med anledning av en fråga av henne strax före jul sade att om följderna av en ändrad styckegodstrafik strider mot regionalpolitiska målsättningar kommer regeringen att överväga åtgärder för att mildra verkningarna. Jag kan upprepa samma sak i dag. Att regeringen ännuinte har tagit ställning till om några åtgärder skall vidtas och i så fall vilka beror på att det ännu inte finns något ärende hos regeringen. SJ har inte fattat något beslut. Vi kan alltså inte fullständigt bedöma den frågan i dag. Men så fort vi har möjlighet till det kommer vi självfallet att överväga om regeringen skall vidta några åtgärder och i så fall vilka. Den andra frågan som Elvy Nilsson och Rolf Sellgren har ställt är när en sammanhållen trafikpolitisk proposition kan väntas. Jag borde naturligtvis efter fjolårets erfarenheter vara försiktig med att precisera mig på den punkten, men eftersom jag redan på förmiddagen i dag i ett frågesvar fann mig böra nämna en tidpunkt skall jag gärna upprepa den nu. Det är min förhoppning att sedan trafikpolitiska utredningens slutbetänkande, som kommer i april månad detta år, har remissbehandlats skall vi kunna lägga en trafikpolitisk proposition i slutet av detta år.
Herr talman! Jag tackar framför allt för det sista beskedet. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Vi hoppas att den här propositionen när den kommer verkligen innehåller det goda som vi väntat på så länge. Det är i och för sig riktigt att den nya regeringen inte har dragit in några järnvägslinjer. Men de andra inskränkningar man gör kan på sikt vara lika förödande för trafiken på dessa bandelar.

Sådana åtgärder betyder på sikt oerhört mycket för trafiken på dessa bandelar. Att jag ifrågasatte om det var riktigt att debitera så mycket som 10 kr. per mil i underhållskostnader för de här gamla vagnarna, som väl är avskrivna för länge sedan, skedde mot bakgrunden av en uppgift som jag fått att vagnarna bara tas in för smörjning en gång i veckan eller någonting sådant. Jag kan inte bedöma om detta är tillräckligt, men jag ifrågasatte om man verkligen gjort riktiga bedömningar i detta avseende. Sedan vill jag också passa på att nämna att vi i vår stora trafikpolitiska motion har äskat ytterligare 175 milj.kr. för anskaffning av nya motorvagnar. Vi hoppas att regeringen ställer sig positiv till detta förslag, så att vi så fort som möjligt kan ersätta de gamla motorvagnarna. Det som oroar när det gäller dessa tilläggsdirektiv är att man går in och petar i en utredning och där vill inrikta sig på den lönsamma delen av postens verksamhet, som i stor utsträckning svarar för finansieringen av den olönsamma verksamheten.
Herr talman! Om jag vore distriktschef vid SJ eller t.o.m. generaldirektör och chef för statens järnvägar skulle jag naturligtvis ha möjlighet att ingripa och bestämma i detalj om en station skall vara öppen eller stängd, om motorvagnsförarna skall stanna och fälla ned bommarna, osv. Nu är jag bara kommunikationsminister och har mycket små möjligheter att ingripa i sådana här detaljfrågor.
Herr talman! Det är väl ändå kommunikationsministern som är den högste ansvarige för den här verksamheten, och det är kommunikationsministern som anvisar de medel som SJ får till sitt förfogande. Det är just den otillräckliga medelsanvisningen som gör att man inom SJ anser sig vara tvungen att företa de här förändringarna. I mitt förra inlägg glömde jag att göra en kommentar när det gäller styckegodstrafiken. Kommunikationsministern sade att det i detta avseende ännu inte ligger något ärende på regeringens bord. Men enligt planerna skall den nya verksamheten komma i gång vid halvårsskiftet. Planeringen när det gäller personalen är redan i gång, och de anställda är ålagda att jobba efter den tidtabellen. Jag vet inte i vilket skede som det här ärendet kommer på regeringens bord, men jag anser att man här inte kan vänta, eftersom förberedelsearbetet redan är i full gång. Entreprenadhandlingar har skickats ut, och hela verksamheten förbereds nu i de olika regionerna. Man kan heller inte vara ovetande i kommunikationsdepartementet om vilka verkningarna kommer att bli. Jag tycker att det är märkligt om regeringen inte skulle finna någon möjlighet att ingripa innan ärendet formellt ligger på regeringens bord.
Herr talman! Tyvärr, Elvy Nilsson, är det inte jag som anvisar pengar vare sig till SJ:s drift eller till något annat, utan det är riksdagen. Visst känner jag oro för följderna av den omläggning av styckegodstrafiken som planeras, oro därför att det kan komma att kollidera med regionalpolitiska målsättningar. Jag sade detta i mitt huvudanförande och hade bl.a. det som ett skäl för att jag anser det angeläget att trafikpolitiska åtgärder samordnas med regionalpolitiska.

Herr talman! Flera talare har nu i den allmänpolitiska debatten beskrivit arbetsmarknadsproblemen i sina respektive hemlän och ställt krav på regering och riksdag om särskilda åtgärder för att få i gång näringsliv och sysselsättning. Också i Örebro län har vi all anledning att hysa oro inför framtiden. Under lång tid har det varit en negativ utveckling inom industrin, och just nu hotas sysselsättningen inom gruvoch specialstålindustrin. Socialdemokraterna från Örebro län har i en motion tagit upp de här problemen och ställer krav på särskilda åtgärder för att trygga sysselsättningen. Vi får tillfälle att återkomma i den här frågan vid motionsbehandlingen. I stället vill jag ansluta mig till den nu pågående debatten om kollektivtrafiken och dess betydelse för en gynnsam regional utveckling, för trafiksäkerhet och energihushållning. Samhällsutvecklingen medför starkt ökade resbehov, men dessa ökade resbehov får inte ensidigt tillgodoses genom en ökning av privatbilismen på kollektivtrafikens bekostnad. Naturligtvis har bilen en viktig funktion i kommunikationerna, men det skulle vara en djupt orättfärdig utveckling om många människor utestängdes från service, arbete och fritidssysselsättningar på grund av brist på en grundläggande samhällsgaranterad kollektivtrafik. I dag sker den helt övervägande delen av resandet med personbil. Bilen har urholkat de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva en lönsam kollektivtrafik. Nästan all lokal och regional busstrafik är olönsam, och 60 96 av järnvägsnätet får statsbidrag för att täcka förlusterna. Den ytterst splittrade ägarstrukturen inom busstrafiken och frånvaron av ett enhetligt huvudmannaskap har gjort det mycket svårt att komma till rätta med problemen. Bilismen har orsakat stora miljöoch framkomlighetsproblem i framför allt tätorterna, och den har medfört ett stort antal trafikolyckor. Under 1973 beräknades samhällets kostnader för trafikolyckor till 2,9 miljarder kronor. Hela den här problematiken har belysts i flera utredningar, som lagts fram under 1975 och 1976. Dessa skulle ligga som grund för en genomgripande reform på trafikpolitikens område, men reformen har fördröjts och förhalats av den nya regeringen. Kommuner och landsting har föreberett sig på att ta ett ökat ansvar för kollektivtrafiken, men just ansvarsfrågorna tillsammans med praktiska svårigheter i genomförandet har varit en effektiv spärr mot utvecklingen. I flertalet län avvaktar man med spänning kommuniktionsministerns nu återigen aviserade proposition om ändringar i trafiklagstiftningen. Jag vill för min del rekommendera kommunerna och landstingen att vänta ett tag till. Erfarenheten från Örebro län, där vi nu börjar reda ut de här problemen, visar att det är ytterst invecklat och svårt att inom ramen för nuvarande lagstiftning bygga upp en bättre kollektivtrafik och genomföra prisbilliga periodkort. Efter en preliminär överenskommelse i måndags har vi förhoppningen att få periodkortsreformen att gälla för bussar inom hela länet. Men det är efter långvariga och besvärliga förhandlingar med stora personella och ekonomiska insatser som vi lyckats nå resultat. Inte minst de statliga trafikutövarna har varit ett hinder i förhandlingarna. Dessutom har det inte gått att träffa uppgörelse med SJ om rabattkortets giltighet på järnväg, och det är en stor brist. Våra erfarenheter är att ett länskort utan järnvägens medverkan överflyttar trafik från spår till landsväg — på trafikdelen Örebro-Kumla-Hallsberg har vi nu en mycket kraftig övergång från pendeltågen till busstrafiken. Därför är det anmärkningsvärt att inte SJ ser sin chans och ingår i en samordnad regionaltrafik. En sådan samverkan skulle ge människorna bättre valmöjligheter och SJ ett bättre resandeunderlag. Enligt min mening måste den aviserade propositionen innehålla anvisningar om en samverkan mellan landsvägsoch spårbunden regional trafik. Om kommuniktionsministern menar allvar när han säger att en tillfredsställande trafikförsörjning åt alla inte kan garanteras på annat sätt än genom samhällets försorg och inom ramen för den kollektiva trafiken, så är det nödvändigt att den nu aviserade propositionen innehåller reella instrument för att enkelt och praktiskt kunna genomföra denna trafikpolitiska målsättning. Det behöver inte vara regleringar i någon negativ betydelse. Vad vi behöver är: 1. Ett enda trafiksystem för varje län, så att konstruerade skillnader mellan lokal och regional trafik försvinner. 2. En huvudman som kan samordna och effektivisera verksamheten och som dessutom är innehavare av trafiktillstånden. 4. En skiljenämnd som snabbt och enkelt kan lösa ersättningsfrågor. 5. Ett system som gör att järnvägen kan samordnas med den övriga regionaltrafiken, och det gäller i särskilt hög grad taxesamordningen. Alla de här fem bitarna är nödvändiga för en rationell hantering av kollektivtrafiken ute i länen. De är förutsättningen för ett effektivt utnyttjande av fordonsparken, för möjligheten till kostnadsutjämning mellan lönsamma och olönsamma delar i trafikarbetet och för möjligheterna att utkräva ett politiskt ansvar för innehållet i kollektivtrafiken. Jag tycker att det vore värdefullt om kommunikationsministern kunde bekräfta att de här bitarna kommer med i propositionen. Då finns det också anledning att rekommendera kommuner och landsting att inte vänta längre.
Herr talman! Om Ingemar Konradsson hade lyssnat på vad jag sade i mitt huvudanförande skulle han ha funnit att flertalet av de delar som han önskade skall vara med i den nya trafikpolitiken förordade jag i det anförandet.
Herr talman! Om jag uppfattade kommuniktionsministerns huvudanförande rätt, så kommer inte frågan om en taxesamordning mellan järnvägsoch landsvägstrafik att ingå i propositionen. Det är en mycket stor brist, som inte bara drabbar människorna utan också drabbar underlaget för SJ:s trafik och på sikt kommer att minska möjligheterna för den verksamheten ytterligare, dvs. krav kommer ganska snabbt att uppstå på flera indragningar av järnvägstrafik.

Herr talman! Under den allmänpolitiska debatten förra året berörde jag något sysselsättningen i Göteborgs och Bohus län och främst då sysselsättningen inom fisket och därmed sammanhängande industrier, konservfabriker, båtvarv, vadbinderier och isverk. Det rådde vid detta tillfälle mycket stor osäkerhet om vad som skulle bli följden för svenskt fiske av de olika fiskegränsutflyttningar som företagits av såväl Norge som EG-länderna. Sillfiskestoppet i Nordsjön var en annan mycket oroande bestämmelse som såväl svenskt yrkesfiske som konservindustri fruktade skulle bli ödesdigert för verksamheten under 1977. Som väl var besannades dock inte dessa farhågor.

Detta är dock en företeelse som kan vara av ganska kortvarig natur. När sillfiskestoppet i Nordsjön hävs kommer större kvantiteter sill att utbjudas på EG-marknaden med kraftiga prisfall som följd. I en sådan situation kommer det svenska fisket att åter få kämpa med en försäljning av framför allt småsill till låga priser. En fondering av inkomster från relativt goda år till i inkomsthänseende svaga år skulle därför innebära ett visst mått av ökad ekonomisk trygghet för yrkesfisket. En bidragande orsak till att 1977 blev ett bättre år för yrkesfisket än vad man kunnat förvänta sig var givetvis de statliga stödåtgärder som insattes under året. Under åren 1976 och 1977 genomfördes i samarbete mellan arbetsmarknadsstyrelsen och fiskeristyrelsen tillfälliga sysselsättningsskapande åtgärder för fiskare och fiskefartyg som drabbades av fångstbegränsningar. Under de båda åren engagerades fiskare och fiskefartyg under en tid motsvarande 120 båtmånader och 811 manmånader. I och med detta beredskapsobjekt, som gick ut på att insamla fiskeribiologiskt material och utföra provfiske inom områden där fiske ej förut bedrivits, med delvis andra redskap än vad som tidigare använts, har värdefulla erfarenheter vunnits, samtidigt som fisketrycket lättat i områden där fiske varit tillåtet, t.ex. i Kattegatt. Trots ett något bättre år i ekonomiskt avseende för fisket har ändå fiskarkåren på västkusten under 1977 minskat med 168 personer. Detta sammanhänger med den relativt höga medelåldern inom näringen. Rekryteringen av unga fiskare måste därför stimuleras, om vi i fortsättningen skall kunna behålla en stam av yrkesfiskare som såväl Bohuslän som landet i övrigt behöver. Som jag tidigare framhållit är det många problem, inte bara ekonomiska, som måste lösas om fiskarkåren skall kunna leva vidare i Bohuslän. Vi har lokaliseringsoch boendeproblem. Det är svårt för unga fiskare att i konkurrens med sommargäster kunna köpa centralt belägna boningshus och sjöbodar i fiskesamhällena längs västkusten, och vi har en sedan många år stadigt försämrad kommunikationsservice såväl när det gäller tåg som bussförbindelser med centralorterna. De gamla basnäringarna i Bohuslän — jordbruk, fiske och stenindustri — har drabbats hårt under många år, och för stenindustrin ser det ut som om det inte skulle finnas någon möjlighet till fortsatt verksamhet av någon betydelse. Under tidigare epoker i Bohusläns historia har stenarbetarna vid nedgång i stenindustrin övergått till fiske. Jag vill avslutningsvis uttrycka den förhoppningen att fisket skall kunna leva vidare som en självständig näring, vilken vid sysselsättningssvårigheter i andra branscher kan bereda arbetstillfällen för friställda, så att vi även i framtiden kan ha en levande kust och en levande skärgård, till glädje för såväl åretruntboende som sommargäster från övriga delar av Sverige.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i vad Rune Johnsson i Mölndal sade. Det var ju sådant som jag tror att alla bohuslänningar kan instämma i. Sedan vill jag ta upp ett par saker som bl.a. rör fisket. Vi har under de senaste åren känt av svårigheter att få avsättning för konsumtionsfisken. Jag kan där peka på den roll som köttsubventionerna spelar. Vi subventionerar ju nu fläskkött så att det blir ganska billigt och attraktivt, men vi gör ingenting för att hålla nere fiskpriserna. Resultatet blir att fisken är svårsåld. I en del fall går fisken till svinfoder. Man äter med andra ord upp fisken i form av fläskkött senare, därför att det är subventionerat och alltså billigare. Men det är ju en helt galen ordning. Jag hoppas verkligen att vi skall kunna få någon rättelse i det fallet. Ett annat problem, som också Rune Johnsson i Mölndal var inne på , är den oro som i dag råder beträffande fiskegränserna och, framför allt, tillgången på fisk i framtiden. Vi har i dagarna kunnat läsa om EG:s problem och att det har varit svårt att träffa ett ordentligt avtal på grund av den kaotiska situation som f. n. råder i EG. Det är naturligtvis omöjligt för den svenska regeringen att lösa EG:s problem, men det finns ändå all anledning att ligga på där och inte bara låta det gå som det går. Sedan bör det också undersökas vilka möjligheter det finns att säkra kustnäringarnas fortbestånd. Det bör sålunda göras en ordentlig undersökning av utsikterna för fiskodling. Sådan odling är kanske någonting som går bäst på ostkusten och i insjöarna, men även västkusten borde kunna vara lämplig i vissa fall. Praktiska försök har visat att det finns mycket stora förutsättningar att där odla musslor och ostron, och det är tänkbart att även andra typer av odling kan vara ekonomiskt lönande. Men det behövs pengar till en försöksodling, om man skall kunna nå något resultat. Herr talman! Efter detta vill jag övergå till en helt annan sak. Vi har här i kammaren i dag bl.a. diskuterat frågan om en eventuell nordisk satellit för TV-sändningar. Den idén har mött ganska hårt motstånd på vissa håll. Men vad skulle en sådan satellit betyda? Ja, enligt min mening skulle den innebära större chanser för oss att se vad som händer i de andra länderna, och vi skulle få ett större antal program att välja på. Vi behövde då inte vara låsta till det programutbud som Sveriges Radio väljer att ge oss. Det skulle befrämja nordismen, ge tittarna ett större utbud och en större valfrihet. Jag skulle vilja säga att det motstånd som finns är av ren förmyndarkaraktär. Det är gubevars inte svenska organisationer eller Sveriges Radio som har suttit och bestämt vilka program vi skall få se utan några andra, och därför finns det stora risker att tittarna väljer något olämpligt program. Herr talman! Jag tror faktiskt att tittarna är så pass förnuftiga att de väljer de program som de själva föredrar. En tredje sak — någonting som har inträffat de allra senaste dagarna, vi läser om det i tidningarna i dag. Det är det fruktansvärda tilltaget — som en del vansinnesmänniskor gör sig skyldiga till — att förgifta apelsiner, dvs. att för att komma åt en motståndare göra sådana saker att man utsätter små barn i tredje land för risken att förgiftas. Detta är någonting oerhört. Att saken också kan ha allvarliga återverkningar för Israels ekonomi står helt klart, om man vet vilken betydelse citrusfrukterna har i Israel. Av oss som lever i de demokratiska staterna krävs det verkligen att vi försöker sätta stopp för detta. Det är kanske svårt, men låt oss åtminstone arbeta för att det inte skall få de avsedda effekterna. Jag har i dag för kort tid på mig, herr talman, för att kunna komma med några konstruktiva idéer, men man kan rikta en direkt uppmaning till regeringen att söka samarbete med andra regeringar för att stoppa det här och finna metoder att hålla Israel skadeslöst för detta illdåd som begås av vissa människor.

Herr talman! Jag hoppas att den talrika åhörarskaran — alla tre — inte blir alltför gramse på mig, om jag något förkortar mitt anförande och inte utnyttjar de 15 minuter som har blivit mig tillmätta. Jag skall i alla fall börja med Cato den äldre. Han skrev ungefär 200 år före Kristi födelse en jordbrukslära, där han bl.a. varnade för att köra med hjulfordon över ömtåliga marker, likaså för att driva kreatur över sådana marker. Han hade kommit underfund med att naturen inte lät sig behandlas hur som helst. Det gällde att inte släppa erosionen lös i någon form. Catos varningsord förklingade ohörda, och det skulle inte förvåna mig ett dugg om en romare någonstans i bakgrunden avspisade honom genom att fnysa fram ordet ”domedagsprofet”. Så gick det också som det gick. Medelhavsländernas skog är så gott som helt borta, och på flera ställen ligger öknen på lur för att ytterligare flytta fram sina positioner. Hur är det i dag då, 2 000 år efter Cato? Nu har väl vår ökade bildning medfört en bättre hushållning med naturens resurser. Nej, tyvärr ägnar vi oss med iver åt att för vår egen bekvämlighets skull göra slut på vad som inte återskapas. Jag behöver väl bara peka på att vi på knappt 150 år har lyckats att i det närmaste tömma under miljoner och åter miljoner år sparade oljetillgångar. All måttfullhet tycks vara bannlyst i de här sammanhangen, och förespråkarna för en mera långsiktig hushållning med naturresurserna får ständigt och jämt höra att de är domedagsprofeter. Samtidigt kan jag inte låta bli att fråga mig, om vi inte ibland när det gäller vår miljövård silar mygg och sväljer kameler. Ett sådant bekämpningsmedel som t.ex. DDT, som försiktigt använt knappast kan vara så farligt, totalförbjuds. När det gäller skogsbrukets planteringar rör det sig om så små mängder som ett hundradels gram per kvadratmeter en gång vart åttionde till hundrade år. Men vad har man gjort åt allt nedfall av svavel och tungmetaller som följer av oljeoch koleldningen? Det är allt inte mycket det. Ibland undrar man nog, när man hör kemisterna tala om alla gifter i naturen, om dessa verkligen är nya — om de inte alltid funnits men först nu tack vare förfinade mätmetoder kunnat fastställas. Det vore bra skönt, om man kunnat slå sig till ro därmed, men så enkelt är det tyvärr inte, i vart fall inte för den som bor i ett försurningsområde och ser hur den ena insjön efter den andra blir livlös. Visst kan kalkning vara ett botemedel, men därmed kan vi bara nå försvinnande små arealer. Vi måste få bukt med föroreningarna vid källan, och att energin därigenom blir dyrare får vi finna oss i. Vi kan helt enkelt inte fortsätta att förgifta vår miljö som hittills. Det är väl ännu inte fullt klarlagt, om försurningen medför en nämnvärd minskning i skogsoch jordbruksproduktionen, även om vissa tecken tyder därpå, men om så skulle påvisas vara fallet, torde brukarna med rätta kunna kräva ersättning av statsmakterna. Jag vågar påstå, att det i dag allt överskuggande problemet är att få bukt med nedfallet, för vad tjänar all social välfärd till, om vi gör jordklotet obeboeligt? Problemet är, som väl är, inte olösligt, men då måste vi utan dröjsmål gripa oss an därmed, i vårt eget land och i samarbete med andra länder utanför våra gränser. Vad beträffar problemet med överexploateringen av våra naturresurser tror jag att också det kan lösas genom litet större ansvarskänsla gentemot våra efterkommande i femte och sjätte led — eller är det att spänna förväntningarna för högt? Kanske kan i alla fall den utredning om hithörande frågor som jordbruksministern signalerat visa vägen. Herr talman! Mitt anförande började jag med Cato den äldre. Låt mig sluta cirkeln genom att återvända till honom ett tag. Han har väl inte så mycket gått till eftervärlden som författare av läroboken De agri cultura som fastmera för att han avslutade varje tal i senaten, vad det än handlat om, med att yrka på Nr 70 Kartagos förstöring. Jag tror, att alla de av oss här i kammaren som är verksamma inom skogsoch jordbruk behöver ta lärdom av Catos envishet, men vi behöver ju inte vara lika blodtörstiga. Om Cato såg Kartagos förstöring som ett villkor för romarrikets utveckling, är för oss undanröjandet av jordbrukets kreditsvårigheter ett lika oeftergivligt villkor för vår närings framtid. Under en lång följd av år har hypoteksföreningarna hållits på svältkost medan andra grenar av vårt näringsliv blivit gynnsammare behandlade. Att man under de senaste åren kunnat skönja en något positivare inställning till jordbrukets försörjning med långa krediter har inte varit nog för att inhämta den stora eftersläpningen. Alltså: Jordbrukets kreditförsörjning måste ordnas!